Fru talman! Jag tänkte ta upp kurdfrågan lite grann utifrån perspektivet norra Irak. Det beror på att jag själv är engagerad i en biståndsorganisation som arbetar i norra Irak. Jag gör resor där ett par gånger per år och känner ett särskilt engagemang för just situationen i norra Irak. Som ni alla vet etablerades ett slags frizon efter Gulfkriget. Det skedde ett uppror. En stor flyktingkatastrof uppstod. Hundratusentals människor gick över gränsen till Iran och Turkiet för att söka skydd mot de repressalier som regeringen i Bagdad tillfogade de kurdiska provinserna. Man etablerade en s.k. icke-överflygningszon, non flying zone, över den norra delen av det här området. Därvid kunde man också etablera ett slags frizon, en zon där man fick möjlighet att utöva ett eget styre. Man kan väl säga att det var ett slags safe haven. Det fanns en viss närvaro av den gamla konstellationen, som då bestod av USA, England, Turkiet och Frankrike, som hade ett kontor i norra Irak. Likaså etablerades det ett system med FN-poliser som skulle kunna hjälpa alla frivilligorganisationer när det gällde att återuppbygga norra Irak, så att människor skulle kunna återvända från flyktinglägren i grannländerna. Jag vill påstå att det var ett av de mest lyckade återvandringsprojekt som har ägt rum under den tid som har varit efter andra världskriget. Vi talar här om över en miljon människor som faktiskt återvände till norra Irak sedan en viss trygghet hade etablerats och stora hjälpinsatser hade kommit till stånd. Man ordnade också fria val 1992. Det resulterade i att de två stora partierna, KDP och PUK, ingick ett slags regering för att handha angelägenheter i det här området. Partierna PUK och KDP kom så småningom i konflikt med varandra, och en hel del skärmytslingar ägde rum, för att inte säga att det var ett inbördeskrigsliknande tillstånd. Det kom till en uppdelning mellan de här två partierna. Det ena partiet tog den södra delen, och det andra partiet tog den norra delen. Nu har man två regeringar, två styren. Och stora insatser har gjorts av framför allt USA och England för att försöka få ihop de här två partierna för att återigen etablera ett samstyre. Det finns ett s.k. Washingtonavtal som man nu försöker implementera. Just nu är situationen rätt så lugn. Man har närmat sig varandra, och det finns förhoppningar om ett gemensamt styre igen. Vi har däremot inte sett att det har blivit något sådant ännu. De omgivande länderna har ju intressen i det här området. Det gäller Iran, Turkiet och i någon mån Syrien och naturligtvis framför allt regeringen i Bagdad. Som alla vet har det satts in sanktioner mot hela Irak och därmed också norra Irak. Utöver det har regeringen i Bagdad infört restriktioner för norra Irak, så man kan säga att det finns dubbla sanktioner. Till detta kommer att PKK, som väl i dag inte längre har någon stor militär aktivitet i Turkiet, har tagit sin tillflykt till norra Irak och opererar därifrån. PKK som är en terroristorganisation och ingenting annat stör nu situationen i norra Irak, och man använder kanske norra Irak som bas för aktiviteter i Turkiet, även om de just i dag kanske inte är så stora. Jag vill direkt säga att jag har en mycket stor förståelse för att Turkiet som stat vill skydda sig från en terroristorganisation och menar att PKK är ett orosmoment för alla inblandade parter i hela regionen. PKK används också delvis av olika stater för att så att säga slänga in grus i maskineriet. Därmed är det inte sagt att jag står bakom hur Turkiet rent allmänt behandlar kurderna när det gäller mänskliga rättigheter. Någon har sagt tidigare att Turkiet har att följa och leva upp till Köpenhamnskriterierna om man ska få inträde i EU. Det tror jag att man är medveten om. Det sker en etnisk rensning av kurder inne i själva Irak. Hundratusentals människor har fått lämna sina hem i Kirkukprovinsen, som gränsar till det här området, och blir då ett slags internflyktingar. Där behövs stora insatser av humanitär art. Det finns också ett stort antal, flera tiotusentals personer, som återvänder från Iran. Kurder som har funnits i Iran länge återvänder, så det är en stor migration som sker. Utöver detta lämnar många området, som alla vet. Varför gör de det? Jo, därför att de inte vet riktigt hur situationen kommer att bli. Även om det rent materiellt har blivit lite bättre och även om demokratiseringsprocessen i norra Irak är positiv är det fortfarande en otrygghet. De vet inte vad som kommer att hända på lång sikt. De känner sig otrygga och vet inte vad framtiden har i sitt sköte. FN har nu en stor roll i och med att man förvaltar de här oljepengarna. Det gör att humanitära insatser kan komma till stånd. Frågan är vad man gör nu. Kan Sverige, EU, andra länder eller FN börja diskutera om sanktionerna ska upphävas? Jag tycker faktiskt att man måste komma i dialog med regeringen i Bagdad så gott det går för att på sikt försöka upphäva dessa sanktioner som slår så oerhört blint gentemot befolkningen. Man kan kritisera hur pengar används. Men faktum är att det är befolkningen som får ta stryk. Sverige och EU bör försöka komma till något slags enighet kring hur man ska handlägga sanktionsfrågan. Men sanktionerna kan inte bara upphävas ensidigt rakt upp och ned. Det måste också finnas någon politik om vad som händer efter. Och ordentliga garantier för kurdernas kulturella rättigheter och självbestämmande måste då naturligtvis komma till stånd. Sverige har en bra profil där nere och kan göra nytta. Jag hoppas verkligen att Sverige, tillsammans med andra EU-länder, vill öka sin närvaro i området. Det har nämligen en mycket stor psykologisk betydelse. Det skulle också vara intressant att arrangera en delegationsresa dit ned.
Fru talman! Jag har inget i sak att invända mot när det gäller den beskrivning som Gustaf von Essen ger av situationen. Jag vet att det finns ett engagemang från Gustaf von Essens sida i de här frågorna, och det är ett engagemang som vi naturligtvis gärna vill stötta från vår sida. Men jag har en fråga eftersom jag vet att Gustaf von Essen också har täta kontakter med företrädare för den kurdiska sidan. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man uttalar sitt stöd för deras mänskliga rättigheter men också att man i de här dialogerna tar upp hur de i sin tur skapar bra levnadsvillkor för assyrier syrianer fortfarande flyr från Kurdistan. Ofta anger de ju som skäl att de i sin tur känner sig förtryckta av kurderna. Vi har ett fall som är polisanmält i Sverige och som gäller Helena Savas död och de frågetecken som finns kring vad som försiggick före hennes dödsfall och varför det inte sker någon rättsprocess nere i Kurdistan runt de här frågorna. Vi har också frågan om hedersmord och kvinnornas situation. Tar Gustaf von Essen upp de här frågorna i sin dialog med företrädare för kurderna? Jag har själv gjort det, inte minst med talmannen från Kurdistan. Men vi behöver bli fler som lyfter fram även de här frågorna.
Fru talman! Det finns en rad olika minoriteter - assyrier, syrianer, kaldéer, turkmener, yazider och kanske vissa andra grupper. Personligen träffar jag företrädare för dessa minoriteter nästan varje gång jag åker ned, så jag har god kännedom om förhållandena. Det är naturligtvis inte lätt att vara en minoritet i ett hav av majoritet. Men det är självklart att jag som företrädare för biståndsorganisationen Qandil inte kan peka finger. Jag är där för att administrera humanitära hjälpinsatser. Jag kan inte byta hatt en gång i halvtimmen, utan jag måste vara väldigt noga med att inrikta mig på humanitär hjälp. Jag ser dock framför mig möjligheten att öka demokratiprojekten i området. Det innebär bl.a. att Sverige uttrycker en vilja att demokratisera Kurdistan, och då kan dessa frågor tas upp på ett annat sätt.
Fru talman! Jag har stor respekt för Gustaf von Essens roll och de begränsningar som finns utifrån det mandat han har. Men jag tycker också att det är viktigt att ta vara på de möjligheter man har i förtroliga samtal om viktiga frågor att ta upp vikten av att skapa goda möjligheter för alla att leva och utvecklas i den här delen av världen. Jag tänker då inte minst på kvinnorna och den situation en del av dem, naturligtvis inte alla, lever under. Hedersmorden är det yttersta beviset på att det sker ett förtryck som man borde kunna luckra upp och påbörja en förändring av. Jag ställer förhoppningar till att Gustaf von Essen tar till vara de här tillfällena att lyfta fram både kvinnofrågan och frågan om andra minoriteter - jag förstod att de var väl bekanta för Gustaf von Essen - framöver.
Fru talman! Det viktiga är att man är där, att man ser och noterar. De vet att man ser och noterar, och det är bra i sig. Sedan hade jag anledning att medverka i ett sammanträde i Bryssel i förra veckan med högnivågruppen för Irak. Jag rapporterade då om situationen i norra Irak utifrån mina utgångspunkter och pekade särskilt på vikten av att EU, ECHO, biståndsorganisationer och andra försöker öka sin närvaro för att förbättra situationen och också visa att man bryr sig. Jag pekade också på vikten av att man genomför demokratiprojekt som syftar till att ge kvinnor större möjligheter att delta i samhällslivet och också att man mer tydligt anlägger barnperspektivet på det man gör där nere. Det här tror och hoppas jag att regeringen ska vara intresserad av. Jag har fått indikationer på det.

Fru talman! Homosexuella män och kvinnor bör utplånas. Det uttalandet fälldes av Namibias inrikesminister. I ett tal till nationalförsamlingen sade han bl.a. Det är min genomtänkta ståndpunkt att s.k. homosexuella rättigheter aldrig kan räknas som mänskliga rättigheter. De åberopas felaktigt, eftersom det är oförenligt med sann namibisk kultur, afrikansk kultur och religion. De bör räknas som mänskliga felsteg och som synd mot samhället och Gud. Pressen i Namibia rapporterade att kastrering av manliga homosexuella var ett av de straff som skulle införas av inrikesministeriet. Saudiarabien. Orsaken var det extrema brottet homosexualitet, som i enlighet med den stränga islamiska sharialagen är förbjuden i landet. Även denna gång angavs att männen klätt sig i kvinnokläder och ägnat sig åt övergrepp på barn. Förra året dömdes även nio unga saudiarabiska män till 2 000-2 600 piskrapp och 5-6 års fängelse. Männen hade klätt sig i kvinnokläder och enligt uppgift från en polis haft sexuellt umgänge med varandra. Männen kommer att piskas 48-52 gånger i 50 Fru talman! Det jag och Vänsterpartiet åter vill lyfta fram är de mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde och lika rättigheter. Utrikesministern har tidigare i dag lyft upp frågan om de mänskliga rättigheterna och bl.a. påvisat Sveriges viktiga arbete och viktiga roll i den internationella debatten. Men trots att vi i Sverige är bra på att kämpa för de mänskliga rättigheterna, i jämförelse med många andra länder, kan vi bli ännu bättre. Vi kan bli ännu bättre inte minst i hur vi behandlar de människor som flytt till Sverige på grund av att deras mänskliga rättigheter har kränkts, att de förföljts och fruktar för sina liv. Det finns således inte enbart människor ute i världen som är rädda utan även här hemma i Sverige, rädda för att utlämnas till det land de flytt ifrån. Fru talman! Vi kan inte ens föreställa oss dessa människors fruktan för sitt liv. Vi kan förstå, och vi kan agera. Fru talman! Jag ska belysa situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner i några länder. Riksdagen beslutar varje år om det svenska biståndets storlek, medan regeringen fastlägger biståndspolitiken för vilka länder som ska stödjas och biståndets inriktning. I flera länder saknas bestämmelser i den inhemska strafflagen om homosexuella förbindelser. Jag vill därför betona att det inte innebär att homosexualitet är accepterat. Oftast kan domstolarna använda andra lagar, exempelvis om brott mot den allmänna moralen. I Etiopien är homosexuella förbindelser, även mellan vuxna, kriminaliserade. Straffet varierar mellan tio dagar och tre år. Kenya har ett totalförbud mot homosexualitet. Enligt strafflagen kan man straffas med 5-14 års fängelse för homosexualitet. I mars 2000 fördömde Kenyas president åter homosexualitet. I ett uttalande hävdade han att homosexualitet är oafrikanskt och icke kristet. Det är inte rätt att en man har en relation med en annan man eller en kvinna med en annan kvinna. Det är emot afrikansk tradition och Bibelns lära, sade han. I Moçambiques strafflag kriminaliseras homosexuella förbindelser. Straffet uppgår till fängelse upp till tre år. I Tanzania är homosexuellt beteende straffbart med upp till 14 års fängelse. I Uganda är homosexualitet kriminellt och kan resultera i upp till livstids fängelse. I september 1999 beordrade Ugandas president landets polismyndigheter att alla homosexuella i landet skulle arresteras och åtalas. I tidningskommentarer till utspelet sade president Museveni följande: T.o.m. Bibeln uttrycker sig mycket klart att Gud skapade Adam och Eva som man och hustru, men inte att män ska gifta sig med andra män. Presidenten kritiserade också FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och hävdade att den inte antagits med de afrikanska ländernas deltagande och därför inte gällde för Afrika. Resultatet av detta utspel lät inte vänta på sig. I november 1999 avstängdes 15 homosexuella studenter från den skola där de studerade. Innan studenterna blev avstängda blev de mentalt, fysiskt och psykiskt torterade och offentligt piskade inför studentkamraterna. De relegerades för främjande av omoraliskt sexuellt beteende. I Zambia är homosexualitet ett brott mot den allmänna moralen. Zambias vicepresident sade i oktober 1998 i ett tal i parlamentet att alla som förespråkar rättigheter för homosexuella kommer att arresteras i enlighet med landets sodomilagar, som kan ge upp till 14 års fängelse. Även personer som kommer ut offentligt som lesbisk eller bög kommer att arresteras. I Zimbabwe finns det, enligt uppgifter från svenska ambassaden, förbud dels mot sodomi, dels mot onani mellan män. I maj 1998 gjorde presidenten ett utspel, efter många tidigare, då han återigen fördömde homosexuella. De är sämre än vilda djur, sade han. Djungelns djur är bättre än dessa människor. De kan åtminstone se skillnad på en man och en kvinna. Zimbabwes utrikesminister klargjorde vår utrikesminister Anna Lindh den svenska synen på homosexualitet och krävde en förklaring av Zimbabwes diskriminering av homosexuella. Mot den här bakgrunden kan det alltså konstateras att mänskliga rättigheter har stor betydelse för det svenska utvecklingssamarbetet med de länder som Sverige väljer att stödja. Bland homosexuella i Afrika är svarta kvinnor de mest utsatta. De flesta kvinnor saknar utbildning och de tvingas att gifta sig och skaffa barn i de tidiga tonåren. Med den okunskap och homofobi som finns i det afrikanska samhället, speciellt på gräsrotsnivå, blir hon ofta ignorerad. Ja, lesbiska har ingenstans att vända sig för att få stöd och styrka. Till skillnad från alla länder som jag har räknat upp vill jag nämna Sydafrika, som är det första land i världen som har inskrivet i sin grundlag att det är förbjudet att diskriminera människor på grund av deras sexuella läggning - någonting som inte ens vi i Sverige har, fru talman. Så till vår direkta närhet, Europa. Hur är det här då? Jo, homosexualitet är fortfarande helt förbjudet enligt den bulgariska strafflagen. De senaste åren har man visserligen kunnat märka en minskad tillämpning av lagstiftningen, eftersom landet strävar efter att bli medlem i EU. Däremot har andra problem ökat. Homosexuellas organisationer och tidningar har utsatts för attacker av polisen. Och personer som har häktats och sedan blivit frisläppta berättar om hur de har blivit misshandlade och hängda upp och ned. Lettland är nog det enda land i världen där man har bildat en särskild organisation för att motarbeta homosexuella. I den rumänska strafflagen finns artikel 200 som förbjuder alla homosexuella kontakter. Trots några halvhjärtade försök från regeringens sida har det rumänska parlamentet avvisat alla ändringsförslag, och man har fortsatt att tillämpa artikel 200. I Österrike, fru talman, dömdes nyligen en 20-årig man för att som 19-åring ha haft sex med en 16-årig man. Efter en process på 13 minuter kom utslaget 75 Fru talman! Sverige är ett föregångsland i frågor som rör mänskliga rättigheter. Och Sverige har agerat vid ett flertal tillfällen, inte minst genom utrikesminister Anna Lindh. Vi har tagit initiativ, och det är väldigt bra. Men vi i Vänsterpartiet vill att vi ska gå mycket längre, att Sverige även ska hjälpa de människor som behöver hjälp när de kommer som flyktingar till Sverige.

Fru talman! Det var en förfärlig uppräkning av Tasso Stafilidis. Det är nästan så att jag inte klarar av att börja mitt anförande. Den senaste tiden har vi kunnat läsa i tidningarna och höra förfärande rapporter om det jordbävningsdrabbade Indien. Röda Korset hävdar att det kan röra sig om 50 000 döda, medan Indiens federale försvarsminister har talat om uppemot 100 000 omkomna. Dessutom har hundratusentals människor skadats i samband med jordbävningen. Ännu tre dygn efter skalvet letade räddningsmanskap och förtvivlade anhöriga efter överlevande. Men enligt en lokal tjänsteman hade något organiserat hjälparbete knappt kommit i gång. Hoppet om att hitta fler överlevande minskade samtidigt timme för timme. De som hade klarat sig hade varken livsmedel, vatten eller läkemedel. Jordskalvet tog inte våra liv, men det kommer svält och törst att göra, sade en överlevande. Överlevande flydde från de förödda områdena, där efterskalv och brist på mat och vatten utlöste panik och plundring. En utsänd från Röda Korset i Norge rapporterade att situationen var kaotisk. Det finns ingen elström, inget vatten och det är väldigt ont om mat. Behoven är enorma. Det behövs 250 000 familjetält och runt en miljon filtar, berättar en utsänd från Läkare utan gränser. Det är kallt här, mycket kallt, bara några få plusgrader, fortsätter han och beskriver därmed byarna nordväst om Bhuj. Byarna är helt platta. De finns helt enkelt inte längre. Vi fokuserar nu helt och hållet på att få ut filtar, tält och presenningar till människorna. Men behovet är så stort att vi kallar det för ett svart hål. Premiärministern i Indien sade efteråt att alla politiska meningsskiljaktigheter måste föras åt sidan för att man tillsammans skulle få fart på hjälparbetet. Hans förklaring när lokala organisationer framförde kritik mot att räddningsarbetet var så långsamt, byråkratiskt och utan överblick var bl.a. att helgen lade hinder i vägen. Det förödande skalvet inträffade på Republikens dag, en allmän helgdag. Inte heller begärde Indien hjälp från andra länder tillräckligt snabbt. Jag gissar att ni alla är lika chockade som jag av sådana här uppgifter. Men inget land har möjligheter att på egen hand hantera en stor jordbävning. Det är en för stor händelse för att de fysiska och organisatoriska resurserna ska räcka till. Vi får alltid höra att det inte går att få fram information om hur omfattande skadorna är. Fullständigt oregelbundet hör vi sedan, när katastrofens omfattning står klar, att det är för sent att göra det ena eller det andra. Men resurser finns ju. Geologerna ser ju inom några minuter om det har varit en potentiell ödesdiger jordbävning. Militären, speciellt i kärnvapenländerna, har också tillgång till snabb information. Spionsatelliter kretsar runt jorden och har överblick över varenda kvadratmeter. Det måste gå att inom några timmar få överblick över ett jordbävningsdrabbat område. Det mest effektiva och snabbaste sättet att hjälpa till är att ge de oskadade människorna på plats resurser för att överleva och framför allt att ge de mest basala resurserna för att rädda de skadade och fastklämda. Jag vill nu återge Lennart Lund, som i söndagens DN hade följande tanke. Han ville se ett internationellt informationsnätverk där seismografutslag direkt följs upp av satellitbaserad information. I detta nätverk skulle beslut omgående kunna tas om initiering av undsättningsoperation. Från depåer ska färdigförpackad mat kunna flygtransporteras till regionen och sedan släppas ned med fallskärm, enligt direktiv från samordningsnätverket. Flygtransportresurser finns. Militära flygplan kan snabbt och lätt ombesörja fallskärmsnedsättning av alla möjliga förnödenheter och förråd. Denna typ av snabbinsats är bara effektiv om den görs omgående. Därför bör alla länder i förväg acceptera att ingå i ett försäkringssystem som inte behöver avvakta att en mer eller mindre handlingsförlamad regering aktivt måste begära hjälp innan en undsättningsoperation påbörjas. Om utrikesminister Anna Lindh hade varit här hade jag velat fråga henne: Hur arbetar Sverige med de här frågorna? Försöker Sverige få till stånd ett tidigt varningssystem och en organisation som gör att människor snabbt kan få hjälp och slipper drabbas så hårt av ineffektivitet i det egna landet? En organisation av det här slaget borde ju ligga i alla länders intresse. Jag är medveten om att Sverige arbetar både i FN och i EU för att snabba upp och effektivisera räddningsinsatser och att Sverige även lägger vikt vid det långsiktiga arbetet efter en katastrof som ju är mycket viktigt. Detta och frågan om att utbilda folk på plats för den här typen av katastrofer är inte minst viktigt. Men hur arbetar Sverige för att få ett arbete inriktat på tidiga varningar, tidiga beräkningar av skador och omedelbara behov? Sedan är jag glad över att Kinas förtryck av Tibet har nämnts här. Jag skulle också vilja nämna Kinas förtryck av falungongmedlemmar som är tragiskt och ovärdigt. Det borde finnas motionsfrihet i Kina.

Fru talman! Mycket klokt har sagts i den här utrikespolitiska debatten. Jag skulle bara vilja tala om ett par saker som jag personligen känner mig lite oroad över. Det gäller situationen i vårt närområde. Vi var många som gladde oss oerhört mycket när kommunismens ok lyftes bort från människorna i Baltikum och östra Europa, när kommunismen äntligen föll samman och människorna fick uppleva frihet och demokrati. Sverige, Europeiska unionen och hela Västeuropa var oerhört duktiga på att snabbt gå in med stöd och hjälp för demokratiuppbyggnad. Vi upprättade snabbt folk-till-folk-kontakter. Det var idrottsföreningar som åkte över Östersjön och skapade kontakter. Det handlade om kyrkor som åkte över. Det var körer. Vänorter etablerades osv. Vi har gjort ett fantastiskt bra arbete när det gäller Estland, Lettland, Litauen, Polen och en del andra länder i Östeuropa. Men om vi tittar lite grann österut, till vad Lukasjenko skulle kalla de slaviska länderna - Ryssland, Vitryssland och Ukraina - kan jag bara konstatera att vårt engagemang och vår ork inte riktigt räckte tillräckligt långt österut. Jag ser en del oroande tendenser som jag skulle vilja se antecknade till protokollet. Bo Lundgren sade tidigare i dag att det är för tidigt att bedöma den nye presidenten Putins insatser i Ryssland. Jag håller med om det. Vad vi kan konstatera är dock att Putin bars fram till en jordskredsseger tack vare Tjetjenienkriget. Det var på det han vann sitt val. Han har sedan han har kommit till makten också stärkt presidentmakten oerhört mycket. Han har infört något som man under den kommunistiska eran mycket ofta talade om: de vertikala maktstrukturerna. Han har avlövat de decentraliserade organisationerna. Guvernörernas makt har inskränkts och alltmer makt har samlats hos presidenten. Låt mig göra klart att det för mig inte har någon större betydelse om man väljer ett sådant statsskick eller inte. Det som oroar mig är att jag tycker att det är otydligt vad Putin vill ha den här makten till. Vi ser fortfarande inga spår av detta. Vad vill han ha all denna makt till? Jag tror att det finns ett orosmoment här. Har man samlat all makt i sin hand betyder det nämligen också att man har samlat allt ansvar i sin hand. När vi ser att det brinner i ett TV-torn, att en ubåt har sjunkit eller att människorna i östra Ryssland inte får el - då blir naturligtvis presidenten själv anklagad eftersom han har samlat så mycket makt i sin egen hand. Det där oroar mig lite grann. Det är två saker. Vad vill han ha makten till? Och vad kan det leda till när han nu har all makt i sin hand och också är tvungen att ta ansvar för alla missgrepp som sker i Ryssland? Ukraina är också ett exempel där faktiskt en del saker pekar åt fel håll. Presidenten Kutjma har gjort likadant. Han har stärkt sin presidentmakt - på ett väldigt brutalt sätt faktiskt. Så sent som i går anordnades en stor demonstration i Kiev mot president Kutjma. Det beror på den senaste skandalen, den allra största skandalen i Ukraina, där oppositionen anklagar Kutjma för att vara delaktig i ett mord på en kritisk journalist. Även i Ukraina har den vertikala maktstrukturen stärkts, och presidentmakten är alltså mycket stark. Som jag ser det tycker jag att det verkar som att Kutjma till skillnad från sina företrädare faktiskt gärna vill knyta Ukraina starkare till Ryssland. Tidigare var det ju så att Ukraina gärna ville visa sin självständighet gentemot Ryssland. Man hade stora gräl om Svartahavsflottan, som ni minns. Men jag tycker att det verkar som att Kutjma faktiskt vill vrida utvecklingen mer mot ett närmande till Ryssland. Det får han naturligtvis gärna göra. Jag vill naturligtvis att alla länder ska ha goda relationer till sina grannar, precis som vi har goda relationer till grannen i såväl väst som öst. Det jag oroas av är att oftare och oftare när detta närmande till öst sker ackompanjeras det av röster kritiska mot väst. Bäst uttrycks det väl av olycksbarnet Lukasjenko själv. När OSSE nu försöker utbilda valobservatörer i Vitryssland kallar Lukasjenko dessa för gerillasoldater som ser snälla ut på dagen, men när mörkret kommer tar de fram sina gevär under sängen. Han talar väldigt illa om den amerikanisering som sker och om västvärldens hemska försök att trycka sina värderingar på den slaviska befolkningen. Jag vill inte trycka på någon några speciella värderingar från västvärlden. Men om vi talar om mänskliga rättigheter, demokrati och frihet är det universella värden som vi inte ska skämmas för att vi faktiskt försöker sprida i västvärlden. Vitryssland är väl det starkaste exemplet på ett land där presidentmakten har gått alldeles för långt och där människorna faktiskt fortfarande inte har en möjlighet att få leva i demokrati och frihet. Vi i Sverige har, också nu som ordförande i EU, en mycket viktig roll att spela. Vi har goda relationer till både Ukraina och Ryssland - och också till det vitryska folket. Det vitryska folket hyser stort förtroende för svenskarna och den svenska regeringen. En del i de här länderna håller sig till gammal sovjetkommunistisk propaganda; att väst bara försöker skapa ett trasproletariat i öst. Vi försöker suga ut dem så mycket som möjligt. Vi vill bara dit och investera för att ta hem våra pengar och lämna dem i hemlöshet och fattigdom. Jag hade ett samtal i måndags med Lidia Jarmochina, som är ordförande i den centrala valkommissionen i Vitryssland, och det var exakt vad hon sade till mig. Det var bilden hon hade av världsordningen. Alla länder västerut, alla människor västerut, hade bara ett enda syfte med sitt engagemang i Vitryssland; att suga ut den vitryska befolkningen. Och den enda räddningen var ett närmande till Ryssland och de östra marknaderna. Jag tror att detta är varningssignaler som vi måste ta på allvar. Vi måste se till att utveckla fler folk-tillfolk-kontakter. Vi måste stödja svenska NGO:er som vill engagera sig öster om Baltikum. Titta bara på alla vänorter. Varenda kommun i det här landet har i praktiken en vänort antingen i Polen eller i något av de baltiska länderna. Men hur många har det i Vitryssland? Hur många har det i Ukraina? Hur många har det i Ryssland? Väldigt få. Det är oerhört väsentligt att vi trycker på för de universella rättigheterna, de mänskliga rättigheterna. Men vi måste engagera oss mer.

Fru talman! Jag ska först glädja kammaren med att säga att jag inte tänker utnyttja hela min talartid. Under förra årets utrikespolitiska debatt stod jag också i den här talarstolen. Då talade jag om kopplingen mellan en aktiv säkerhetspolitik och ett tillräckligt starkt försvar. Mitt resonemang från förra året har inte blivit motbevisat under året som gått, snarare tvärtom. Senast i går kunde vi alla i Svenska Dagbladet läsa rubriken "Försvaret klarar inte ett anfall". Artikelförfattaren hänvisade till två framtidsstudier om det svenska försvaret. De är beställda av högkvarteret och utförda av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, och en amerikansk konsultfirma, SAIC. Resultatet av studierna var att Sverige vid ett angrepp inte har förmåga att klara sig utan militär hjälp utifrån. Det gäller - jag citerar från rapporten: Efterverkningarna av de här nyheterna har inte låtit vänta på sig. Försvarsministern har på telefon från Moskva uttryckt sitt missnöje med studierna och deras resultat, och den ansvarige generalen på högkvarteret har mycket hastigt fått lämna sitt uppdrag i Försvarsberedningen. Så känslig är alltså hela den här frågan för Socialdemokraterna att det inte ens är tilllåtet att studera jobbiga värstafallsalternativ. Att vår försvarsplanering och säkerhetspolitik ska bygga på bästafallsalternativ och vackertväderlösningar känns mycket osäkert och mycket oseriöst. Vi har debatterat alliansfriheten under flera timmar redan i dag. Men jag tycker ändå inte att vi har fått någon klarhet i vad socialdemokraterna egentligen har för mål och syfte med säkerhetspolitiken. Regeringen måste faktiskt bestämma sig, antingen har vi en säkerhetspolitik som bygger på den militära alliansfriheten kombinerad med ett starkt svenskt försvar som klarar uppgiften att försvara Sverige, eller också är det med tanke på dagens försvarsförmåga dags att erkänna att vi är beroende av militär hjälp utifrån och att vi därmed inte heller kan vara fortsatt militärt alliansfria. Fru talman! Det känns angeläget att få föra in även denna vinkel i debatten, även om det inte är en försvarsdebatt som vi har i dag. Och det är självklart ett välkommet steg att utrikesministern har bjudit in till samtal för att utveckla och förhoppningsvis verklighetsanpassa Sveriges säkerhetspolitiska doktrin. Inte bara min slutsats utan flera andras slutsats är ju att neutraliteten inte längre är en relevant beskrivning och att den militära alliansfriheten inte är hållbar med nuvarande försvarsförmåga. Vad vi nu behöver är en säkerhetspolitisk doktrin som tydligt visar Sveriges predikament och viljeinriktning, inte en beskrivning av vad vi inte är. Fru talman! Det finns trots allt några saker som regeringen och försvarsministern har skött bra, och det är bl.a. arbetet med ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstruktureringen och driften av den europeiska försvarsindustrin. Riksdagen ska behandla frågan om godkännande av avtalet under våren. Och om vi över huvud taget ska kunna ha en fungerande europeisk och svensk försvarsindustri så är samarbete en nödvändighet. Det är också nödvändigt att fler europeiska försvarsindustrier påbörjar den omstrukturering som svensk försvarsindustri redan har inlett. Försvarsindustrin i Sverige präglas av hög kompetens och stor konkurrenskraft och kommer i och med ramavtalet lättare att kunna samarbeta med andra länders försvarsindustrier i olika projekt. Vi moderater har dessutom föreslagit att nästa steg inom detta område är att Sverige i EU ska inleda ett arbete med att få fram gemensamma exportregler för krigsmateriel. Den överenskomna uppförandekoden som finns i EU, som bl.a. innehåller mekanismer för konsultationer och informationsutbyte, är bra. Men att få helt gemensamma exportregler inom EU skulle vara ännu bättre.

Fru talman! Jag ska i mitt anförande liksom många andra tidigare ta upp frågan om de mänskliga demokratiska fri och rättigheterna i Turkiet. Även om det blir en del upprepningar tror jag att det är viktigt utifrån Turkiets nya roll som ett av EU:s kandidatländer att vi för ett genomgående resonemang kring hur det ser ut i Turkiet och framför allt vilka strategier vi har för den process som ska föra fram Turkiet till att bli ett EU-land. Vilken strategi har den svenska regeringen? Efter att Turkiet erkändes som kandidatland hade jag en interpellationsdebatt med utrikesministern om det rimliga i att ge Turkiet kandidatstatus. Utrikesministern hävdade vid detta tillfälle att EU hade fått löften om snabba förändringar och en anpassning till Köpenhamnskriterierna. Vi har nu möjlighet att göra en första avstämning av de löften som lämnades. Fru talman! Jag är medlem i en parlamentarisk organisation med representanter för samtliga riksdagspartier och som aktivt under tio år arbetat med frågor om mänskliga rättigheter i Turkiet. Organisationen har under tio år gjort flera s.k. fact findingresor till Turkiet och på plats träffat en rad organisationer, grupper som arbetar med frågor om mänskliga rättigheter, politiska organisationer och myndigheter. Under dessa år har vi skapat oss en allsidig och bred bild av situationen i Turkiet. I månadsskiftet oktobernovember år 2000 var vi nere i Turkiet och träffade återigen många av dem som vi har träffat vid tidigare tillfällen. Och skälet till att vi träffade dem igen var just för att kunna få en tydlig och jämförande bild. Den bild som vi fick med oss hem är allt annat än tillfredsställande. På i stort sätt alla områden som rör de mänskliga demokratiska fri och rättigheterna finns det allvarliga brister i Turkiet. De skillnader, eller snarare förändringar, som vi upplevde gällde enbart i kontakter med det officiella Turkiet där man i ord erkänner vissa brister i frågor om mänskliga rättigheter och också i ord säger sig vilja komma till rätta med problemen. För mig är det betydelsefullt att i bedömningen av en stat utgå från vad man gör och inte från vad man säger. Om man som utgångspunkt väljer att se till verkligheten, måste jag tyvärr konstatera att Turkiet har mycket lång väg att vandra innan man har rätten att kalla sig en demokratisk rättsstat. Fru talman! Jag vill här passa på att peka på några av de brister som vi upplevde under vår resa. Yttrandefriheten i Turkiet är begränsad, både utifrån ägarnas mycket starka styrning av pressen och militärens starka inflytande över pressen. Att ge ut en oberoende tidning i Turkiet är i det närmaste omöjligt på grund av den mycket starka styrningen av distributionen av press som utövas av militär och starka kapitalgrupper var för sig och ofta tillsammans. Trots detta har vi kunnat uppleva att man kan se alltfler regeringskritiska artiklar och faktiskt även artiklar där militären kritiseras. Men det som gör mig lite orolig är att det är ganska otydligt när det gäller att se när kritik är tillåten eller inte. Vi kan konstatera att det under fängelserevolten i stort sett inte skrevs några artiklar som inte försvarade regeringens och militärens agerande i Turkiet. Vi blev också varse att pressfriheten var olika begränsad i olika delar av Turkiet. I sydöstra Turkiet där framför allt kurder bor var flera magasin och dagstidningar som utgavs i resten av Turkiet förbjudna. Det ansågs att information som är fullt tillgänglig i resten av Turkiet skulle vara för farlig för folket i sydöstra Turkiet. I Turkiet förekommer fortfarande tortyr och misshandel av anhållna och fängslade. Från den turkiska regeringen talades det mycket om straffskärpningar för tortyr samtidigt som man har kvar lagar som i stort innebär inga eller mycket begränsade straff för dem som torterar. Allt är avhängigt av vilken paragraf som man bestämmer sig för att använda när man dömer. Fortfarande har guvernörerna möjlighet att stoppa åtal mot statliga tjänstemän, dvs. att guvernörerna har möjlighet att skydda dem som torterar. För mig blir de högtidliga talen om avskaffande av tortyr innehållslösa till dess att verkligheten stämmer med de stolta deklarationerna. Fru talman! Fortfarande förbjuds och upplöses politiska partier och organisationer med hänvisning till statens säkerhet. Fortfarande ställs företrädare för politiska organisationer och människorättsorganisationer och kyrkan inför rätta enbart därför att de uttrycker sin åsikt. Bl.a. hotas ordföranden i Human Rights Foundation of Turkey av ett långt fängelsestraff på grund av att han varit delaktig i publiceringen av en antologi om yttrandefrihet. Antologin omfattar bara tidigare publicerade artiklar. Borgmästaren i Diyarbakir är åtalad för att han har framfört behovet av rehabilitering av f.d. PKK-soldater i sydöstra Turkiet. Rättegången mot den assyrianska prästen Akbulut har redan tidigare tagits ut, och vi skulle kunna göra listan betydligt längre. Jag vill peka på ytterligare ett par av de brister som vi har upplevt. När vi var i Turkiet förlängdes återigen undantagstillståndet i sydöstra Turkiet. Det är nu snart två år sedan PKK ensidigt lade ned vapnen och önskade en fredlig utveckling av området. Om den turkiska staten inte tar emot den utsträckta handen och häver undantagstillståndet och låter vardagen bli normal i sydöstra Turkiet kommer man aldrig att kunna omfattas av de regler som styr ett demokratiskt samhälle. Den turkiska staten måste ta sitt ansvar och inleda en försoningsprocess som i rimlighetens namn inleds med ett hävande av undantagstillståndet. Kravet på att till varje pris slå vakt om statens enhet innebär att grundläggande mänskliga rättigheter sätts ur spel. Kurder, armenier, assyrier/syrianer och andra etniska grupper tillåts inte fritt använda sitt språk eller fritt utöva sin kultur. Kurdiska kvinnor som oftare än männen inte behärskar det turkiska språket tvingas låta sina män tolka vid läkarbesök och har då svårigheter att tala fritt vid t.ex. våld i familjen. Genom att förneka människors rätt till det egna språket och den egna kulturen sätts grundläggande mänskliga rättigheter ur spel. Fru talman! Avslutningsvis: Turkiet ockuperar sedan 1974 en del av Cypern. Trots ansträngningar att lösa konflikten och en rad FN-resolutioner vägrar Turkiet att ge upp sina anspråk på ett delat Cypern. Den svenska hållningen har alltid varit att stödja FN:s resolutioner och enstatslösningen med en federal stat som förespråkas i gjorda överenskommelser mellan grek och turkcyprioter och som också varit den svenska regeringens hållning. Under de senaste åren och framför allt i samband med Turkiets närmande till EU har det svenska tidigare aktiva stödet alltmer avvecklats. Från Vänsterpartiets sida hade vi hellre sett utifrån just närmandet till EU att Sverige använde alla kanaler för att öka trycket på Turkiet för att komma fram till en rättvis lösning av Cypernfrågan.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att beröra de ändrade förhållandena i Östersjöområdet och vad som krävs för fortsatt positiv utveckling i detta område. Det är naturligt att jag är särskilt intresserad av utvecklingen där, eftersom jag bor mitt i området. Fru talman! Det är inte så många år sedan situationen var helt annorlunda än i dag. Det är inte så länge sedan det rådde misstro och fiendskap. Det rådde en form av väpnad fred med dagliga patrulleringar av flygstridskrafter och marina enheter. Detta förhållande bröts för inte så länge sedan. Själv fick jag möjlighet att besöka Tallinn 1992, alltså för mindre än tio år sedan. Det var spännande att komma till det tidigare så stängda och lite skrämmande, som ändå var ett av våra grannländer. De dramatiska förändringar som varit vid handen i vårt närområde visar att det historiska skeendet inte står still. Jag vill erinra om att vår tidigare utrikesminister Sten Andersson gav uttryck för en annan bild än möjlig frigörelse för de tre staterna vid Östersjökusten nära vårt land, för inte så många år sedan. Fru talman! Det gäller nu att ta till vara den positiva utveckling som påbörjats. Visst hade våra tre länder i Baltikum en rejäl uppförsbacke efter det socialistiska/kommunistiska vanstyret, och möjligen har de det ännu. Det var inte bara ekonomin som var raserad utan hela samhällssystemet hade förstörts under en 50-årsperiod. Nu tror jag att våra grannländer har gjort helt rätt. De har gjort allt för att orientera sig västerut och söka en demokratisk utveckling. Det mesta tyder nu på att denna omorientering lyckas i allt väsentligt. Det är och har varit viktigt att Sverige som närmaste grannland lämnar det stöd som är möjligt och efterfrågat. Viktigt är vidare att vi kan verka som föregångsland och visa på demokratins väg. Nyckeln för framgång ligger i fortsatt orientering mot och samarbete med demokratiska nationer inom EU. Det är därför utomordentligt bra att de länder som tidigare var under kommunistiskt förtryck så tydligt visar önskan till medlemskap och samarbete med länder där frihet och marknadsekonomi är ledstjärna. Under vårt ordförandeskap har vi därför ett särskilt ansvar för länderna vid Östersjön. Det är naturligtvis mer naturligt för Sverige, genom vår närhet och våra tidigare historiska band, att få med kandidatländerna i Östersjöregionen i gemenskapen. Självfallet är det lika viktigt för ett ordförandeland i södra eller mellersta Europa inom EU, men jag föreställer mig att det är naturligare att ha nära samarbete med ett grannland. Fru talman! Jag har med tillfredsställelse noterat att just utvidgningen är en av huvudmålsättningarna för vårt ordförandeskap. Jag tror mig även ha noterat att inriktningen är mot våra grannländer. För något år sedan träffade jag vänner i Litauen, och önskemålen om stöd för medlemskap i EU gick inte att ta fel på. Vidare var det önskemål om stöd för ett medlemskap i Nato. Självfallet ställer det sig något svårare, eftersom Sverige hittills har valt att stå utanför. Jag tror att det är hög tid att ompröva detta ställningstagande. Fru talman! Situationen har på ett påtagligt sätt ändrats på de tio år jag berörde i min inledning. Slut är det kalla kriget och misstänksamheten. Den hotfulla säkerhetssituationen har ersatts med samförstånd och samarbete. Detta syns inte minst i de gemensamma fredsinsatser som genomförts och som pågår. Jag tror att det är viktigt att Sverige är med fullt ut i fredsarbetet och får möjlighet att tidigt delta i planering och beslut. Det var därför med tillfredsställelse jag tog del av regeringens deklaration, med inbjudan till överläggningar om formulering av säkerhetspolitiken. Naturligtvis delar jag inte regeringens uppfattning i det som följer på inbjudan, med de begränsningar som anges i texten på s. 10 i den utdelade deklarationen. När nu regeringen kallar till överläggningar måste dessa naturligtvis utgå från den verklighet som råder på det säkerhetspolitiska området. Warszawapakten finns inte kvar som militär makt. Fru talman! Det finns ytterligare skäl för omprövning av detta ställningstagande. Jag tänker då på vår egen säkerhet med hänsyn till de förändringar som en majoritet i Sveriges riksdag beslutat om för vårt försvar. Jag såg för några dagar sedan två rapporter om just de begränsningar som uppkommit genom beslutet om vårt försvar och nödvändigheten att söka säkerhet på annat sätt. Det är olyckligt att regeringen och utrikesministern ännu inte insett den nya försvars och säkerhetspolitiska situation som uppkommit. Fru talman! Jag tror vidare att det behöver föras en diskussion med våra grannländer som ännu inte är medlemmar i Nato. Jag ser det som lämpligt att söka en gemensam säkerhetsordning för hela regionen. Vi har då att notera att Polen sedan en tid är Natoland. Det är högst rimligt att även andra strandstater vid Östersjön får en rimlig gemensam säkerhetspolitik. Fru talman! Jag vill från Gotlands horisont - möjligen både bildligt och verkligt, om man står på Hoburgsgubben och blickar ut mot sydväst - ta upp frågan om den ryska enklaven Kaliningrad. Den är angelägen, och jag tog upp frågan även under den allmänpolitiska debatten för ett tag sedan. Det är en besvärlig såväl geografisk och miljömässig som stats och handelsrättslig fråga som på något sätt måste hanteras. Det kan om några år vara så att denna enklav är omsluten av EU. Jag hoppas att denna fråga kommer högt på dagordningen under Sveriges ordförandeskap. Det är mer naturligt än då ordförandeskapet finns i Central eller Jag har erfarit att utrikesministern avser åka till Kaliningrad för överläggningar. Det är bra, och jag hoppas att det efter utrikesministerns besök kommer någon form av handlingsplan för det fortsatta arbetet. Historien känner få, om några, lyckliga statsbildningar med delat territorium. I fallet Kaliningrads oblast gäller att landförbindelsen går över två andra självständiga nationer, med allt vad detta innebär. Det går som regel bra under normala förhållanden. Men det kan komma tider med påfrestningar, och då gäller det att ha ett väl fungerande regelverk. För människorna i Kaliningradområdet kan det bli svårighet med rörelsemöjligheter när området inom några år kommer att vara omgivet av EU-länder. Det är en i högsta grad väsentlig fråga att lösa i god tid - ja, fru talman, i mycket god tid. Här tror jag Sverige kan spela en roll, inte minst under vårt ordförandeskap. Vidare är det viktigt att höja levnadsstandarden för människorna i denna enklav. För det krävs utökat handels och industrisamarbete. Fru talman! Avslutningsvis skulle jag vilja belysa Naturligtvis avser jag då främst när länderna i vårt närområde blir medlemmar. EU kommer under de närmaste åren att ge ett helt nytt geopolitiskt landskap i Östersjöområdet. Självfallet kommer detta att påverka Sveriges olika regioner, och det ger nya förutsättningar för handel, utbyte av kapital, varor och tjänster. Fru talman! Det jag nu vill lyfta fram är vikten av att ta till vara de svenska regionernas kompetens och nätverk i ansökarländerna. Gotland, som jag själv har erfarenhet från har, möjligen på grund av sitt läge, haft långvarigt samarbete med några av ansökarländerna. Gotland har därmed unikt goda förutsättningar att utgöra en resurs i utvidgningsprocessen. Låt mig ge några exempel på frågor från Gotland som är väsentliga för den positiva och snabba utvidgningen av EU. Kommunikationernas betydelse för ökat utbyte och kontakter, - demokratiseringsprocessen och arbetet med att bygga upp väl fungerande institutioner, Inom samtliga dessa områden både kan och bör den regionala och lokala kompetensen utnyttjas på ett bättre sätt än vad som hittills varit vid handen. Fru talman! Jag uppmanar därför regeringen att skapa stort utrymme för interregionala initiativ som stöder utvidgningsprocessen.

Fru talman! Jag tänker ägna min talartid till att prata om den demokratiska republiken Kongo. Enligt regeringens deklaration är situationen i Kongo den allvarligaste i hela Afrika. Redan på 1400-talet kom européer till det mäktiga landet Bakongo, som är stort som hela Västeuropa. Historien kan sedan berätta om europeisk närvaro i landet men även närvaro från andra länder. Vi känner igen Stanleys och doktor Livingstones möte, som inträffade redan 1877. Svenska missionärer kom till Anmärkningsvärt är det jag hittade i en historiebok, att den belgiske kungen Leopold 1884 får Kongo som personlig egendom. Sedan lämnar han över landet till den belgiska staten. Vi minns FN:s och svenskars arbete i Kongo på 60-talet. Olika presidenter har försökt att styra det här stora landet. Vi minns namn som Lumumba, Mobuto och Kabila. Ingen har varit speciellt fredlig. I januari i år bekräftas att president Kabila mördats och att hans son Joseph godkänns som landets president. Eftersom det är oroligt i flera andra länder i närheten av Kongo har Kongo ett stort antal flyktingar från Rwanda, Burundi och Uganda. Kongo är oerhört rikt på naturtillgångar: koppar, guld, diamanter, skog och vattenkraft. Men det mesta av vinsterna försvinner ut ur landet och kommer inte befolkningen till del. I landet finns många arméer. Det finns gerillarörelser som stöds av Rwanda och Uganda, som i sin tur stöds av Sudan och även av trupper från Angola och Zimbabwe. Kongos egen armé har låg stridsmoral och många har deserterat till Zambia. Som många andra krig i Afrika är detta krig ett mycket komplicerat krig och ibland kanske svårt för oss västerlänningar att förstå. Under Kabilas tid blev konflikterna med grannländerna alltmer tillspetsade. Olika väpnade grupper sökte makten. Återigen bröt ett krig ut som betecknas som ett inbördeskrig, men egentligen inte är det på grund av att det är så många andra länder som är inblandade. Så mördas Kabila i år. Det är mer uppenbart än någonsin att Kongo står vid sammanbrottets gräns. Ekonomin fungerar inte, rättssäkerheten är satt ur spel och de politiska förhållandena är kaotiska. Människor hungrar och lider. 70 % av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. Människor dör av sjukdomar som man normalt inte dör av, men undernäring gör att de inte har någon motståndskraft. Krig förs i olika delar av landet, och den offentliga servicen har totalt förfallit. Som tur är har kyrkorna ersatt delar av det samhälleliga och gör ett gott humanitärt arbete tillsammans med olika biståndsorganisationer. Alla oppositionella grupper i landet är inte väpnade. Det finns de som arbetar för fredliga lösningar och uppgörelser. Det finns de som söker någon form av demokratiskt styre. En av dem är Etienne Tshisekedi, ledare för partiet UDPS. Han har tvingats leva i exil såväl under Mobuto som under Kabila. Vår riksdag förlorade för något år sedan möjligheten att träffa honom. Det var tänkt att han skulle besöka utrikesutskottet, men han blev förhindrad därför att han samtidigt fick audiens hos påven. Tshisekedi har dock lagt fram en plan om att kriget måste få ett slut, att FN:s plan för att ingripa i Kongo måste verkställas och att avväpning av olika grupper måste genomföras. Han menar att alla politiska krafter, såväl väpnade som fredliga, måste samlas till en allkongolesisk konferens för att skapa en ny demokratisk författning. När jag tillsammans med andra svenska riksdagsledamöter besökte Kongo för ett år sedan var det någorlunda lugnt i landet. Men vi träffade många som kunde berätta om det fasansfulla som hade hänt under åren. Deserterade soldater hade tagit över hela städer, plundrat och dödat. Det berättades om soldater som tog sig in i skolor och brutalt våldtog och mördade flickor i åldern 6-12 år. Det är svårt att veta hur många politiska fångar det finns i landet. Men förmodligen finns många häktade och fängslade människor. Många familjer har familjemedlemmar som saknas och många familjer saknar samtliga manliga medlemmar, vilket gör att kvinnorna ofta har hela ansvaret för familjens försörjning. Det finns rapporter från bl.a. Amnesty som vittnar om våld och tortyr. Barnfångar har inte egna celler, utan blir utsatta för övergrepp av både väktare och medfångar. Det finns också rapporter om att det fortfarande finns 2 miljoner flyktingar i och utom landet. Internationella Röda Korset menar att kriget bara sedan 1997 krävt 2 miljoner dödsoffer, de flesta inte av våldshandlingar utan på grund av att hälsovården och livsmedelsförsörjningen helt har kollapsat. För snart två år sedan undertecknades ett fredsavtal i Lusaka. Alla de stridande parterna skrev på, men avtalet har aldrig följts. Avtalet kräver bl.a. att främmande militära styrkor ska dra sig tillbaka och ett omedelbart eldupphör. FN har beslutat sända 5 000 observatörer till Kongo. Men det har inte varit möjligt, eftersom striderna bara fortsätter. I december ställde jag en fråga till Anna Lindh. Svaret var hoppingivande. Hon sade att Sverige under ordförandetiden kommer att lägga fram konkreta förslag för att stödja fredsinitiativ från Kongo, stärka landets egen kapacitet och ge stöd för att förebygga och lösa väpnade konflikter i ett längre perspektiv. Dessutom bör EU utveckla sitt samarbete med FN, något som vi inom Vänsterpartiet tror är totalt nödvändigt för att det över huvud taget ska komma till en lösning. Det behövs också hjälp med krishantering. Fru talman! Fru talmannen var för övrigt med på resan till Kongo. Sverige och svenskar har under mer än hundra år spelat en viktig roll för människorna i Kongo. Det finns många berättelser av kongoleser som under flera decennier haft kontakter med Sverige. Många berättar också att far eller morföräldrar haft goda relationer med svenskar. I världen är Sverige ett mycket litet land. Men i det kongolesiska folkets hjärtan är vi ett stort, fredsivrande, starkt och solidariskt land. Vi är tvungna att ge allt stöd vi kan och att i alla sammanhang visa människorna i Kongo att vi inte förtröttas, utan att vi fortsätter stödja så länge det behövs.

Fru talman! Återigen hopar sig de mörka molnen i Mellanöstern. Israels befolkning har i fria och demokratiska val valt högerledaren Ariel Sharon till premiärminister för att leda Israel den närmaste tiden. Valet väcker oro, och det finns skäl att vara betänksam inför fredsprocessens förutsättningar. De som känner till Sharons bakgrund vet att det inte är en duva, utan snarare en hök som nu kommit till makten i Israel. Bilden modifieras dock något med tanke på att Sharon måste hämta stöd i ett parlament där han inte har en majoritet bakom sig. Icke desto mindre är valet av Sharon en olycksbådande signal. Det finns stor anledning att vara pessimistisk, men låt oss för den skull inte misströsta eller hålla oss passiva. Nu kanske mer än någonsin kommer de israeliska fredsvännerna att behöva vårt stöd och vår vänskap. Den svenska regeringen har under de senaste åren med kraft och framgång stärkt våra kontakter med Israel. Dessa relationer kommer med stor sannolikhet att sättas på svåra prov den kommande perioden. Men det är angeläget att den svenska regeringen fortsätter sitt engagemang i området, inte minst som ordförandeland. Det är viktigt att vi inte nu vänder tillbaka till den istid då Benjamin Netanyahu ledde Israel och då fredsprocessen helt stannade av eller snarare tilläts stanna av, med världssamfundet som avvaktande åskådare. Ockupation, övervåld, terrordåd, brott mot de mänskliga rättigheterna är inte en regional ensak utan något vi alla är skyldiga att reagera mot. Palestinierna i de ockuperade områdena på Västbanken, i Gaza och östra Jerusalem längtar efter frihet. Efter decennier av ockupation är det hög tid att den får ett slut. Att palestinierna också får rätten att leva ett människovärdigt liv med frihet och mänskliga rättigheter är en angelägenhet för oss alla. Det svenska engagemanget bör även fortsatt innebära ett starkt och tydligt stöd för palestinsk självständighet, ett substantiellt bistånd, men också konstruktiv kritik där så behövs, detta för att man i det palestinska samhället ska utveckla en demokratisk kultur på alla områden och till fullo respektera de mänskliga rättigheterna. På båda sidor bör man med kraft och tydlighet bekämpa extremismen och terrorismen. Dessa tillsammans med fattigdom och förtryck är fredens främsta fiender. Det är bristen på framtidstro som skapar den desperation som får de palestinska ungdomarna att kasta sten mot de israeliska soldaterna. Det är inte så som bilden ibland framstår att det är föräldrar som sänder sina barn i döden för ett fritt Palestina. Efter många resor i området vet jag att det i de flesta fall är ungdomarna själva som i frustration och vrede ger sig ut på gatorna. De vill ha rätten till ett fullvärdigt liv i frihet - en förståelig önskan. Övervåldet som används mot dessa frihetstörstande ungdomar är överväldigande. Att 95 % av de döda är palestinier talar sitt tydliga språk. Fru talman! I januari 1995 ingick jag i en delegation från svenska UD som var i Israel bl.a. för att träffa Israels dåvarande utrikesminister Shimon Peres. Det var dagen efter ett fruktansvärt terroristdåd då en bomb exploderat på en israelisk buss och tagit livet av tiotals. Men trots sorgen och vreden över detta vansinnesdåd kom Peres till vårt möte. Han motiverade sin närvaro med att han inte ville låta extremister eller terrorister få bestämma dagordningen. Om han hade uteblivit från mötet med oss som hade kommit från Sverige för att diskutera möjligheter att bistå i fredsprocessen hade ju extremisterna uppnått sitt mål. Peres var och är en klok person, och när han beskrev sin syn på det våld som många gånger blossade upp mellan israeler och palestinier sade han: "Du kan inte skjuta på fattigdomen, men den kan skjuta på dig." Peres såg sambandet mellan den sociala misär och det torftiga liv som många palestinier får uthärda. Han såg att det var just i misären som extremisterna kunde rekrytera medlemmar och att hopplösheten föder stenkastare. Men det är Israel med sin maktposition i området som har det moraliska huvudansvaret att göra de eftergifter som krävs för att få fredsprocessen på fötter igen. Det måste bli ett stopp för utbyggnaden av bosättningar, och den etniska utdrivningen av palestinier från östra Jerusalem måste upphöra. Israel måste sluta med det övervåld som man har tagit till i konflikten. Palestinierna måste göra sitt yttersta för att stävja extremism och terror och värna israelernas rätt att leva inom säkra och erkända gränser. Det krävs politiskt mod från båda sidor och klokskap av det slag som Peres visade prov på. I detta kan Sverige fortsatt spela en viktig roll som uppmuntrande och stödjande land. Fru talman! Västsahara är Afrikas sista koloni. Landet är ockuperat av Marocko sedan 25 år tillbaka. Det var i juli månad i fjol som västsaharierna i exil skulle återvända till Västsahara och sluta sig samman med de ockuperade släktingarna och tillsammans gå till valurnorna för att avgöra huruvida Västsahara skulle bli en del av Marocko eller, vilket är mest sannolikt, välja självständighet. Men än en gång kom fredsprocessen av sig. Än en gång var det Marockos tricksande som lade hinder i vägen. Förberedelserna för folkomröstningen har pågått under mycket lång tid, mängder av människor har identifierats för att upptas i röstlängden, osv. Det är inte acceptabelt att det fortfarande finns kolonier och ockupation. Det är inte heller acceptabelt att ett land som Marocko, som så tydligt vill värna sina relationer till EU inte minst för att försäkra sig om EU-bistånd, samtidigt så tydligt bryter mot folkrätten. Sverige bör bilateralt och genom EU tala klarspråk med Marocko. Vill man fortsätta att odla vänskap och givande relationer från Marockos sida med Europa och Sverige bör vissa krav kunna ställas, och inte minst ska man delta i den konstruktiva process som kan leda fram till att den överenskomna folkomröstningen genomförs. Fru talman! Det finns naturligtvis också många ljuspunkter att fästa uppmärksamhet på, t.ex. den gynnsamma fredsprocessen på Koreahalvön. Här vore det mycket önskvärt att se ett ökat svenskt engagemang. Dörren står vidöppen, och det finns en roll att spela - önskad av såväl Nord som Sydkorea. Ett annat glädjeområde är att se att det svenska biståndet nu ökar. Den levande debatten på den socialdemokratiska kongressen förra året tillsammans med övrigt folkligt engagemang sätter nu avtryck i regeringens biståndsbudget. Det är uppmuntrande och välkommet. Det visar på att politiskt engagemang från gräsrotsnivå också kan bära frukt.

Fru talman! Vi är ständigt på resa, inte bara här i riksdagen. Vi gör resan tillsammans med alla andra varelser på denna gröna rymdfärja som kallas Tellus, eller jorden. Vi förflyttar oss med den ofattbara hastigheten av 30 kilometer per sekund, och vi färdas runt den stjärna vi är helt beroende av och älskar mest, nämligen solen. Det är den sol som nu ger och alltid har givit oss all den energi vi behöver för att leva. Besättningen på rymdfärjan är nu sex miljarder av arten Homo sapiens, men det finns minst två miljoner arter till på rymdfärjan. De flesta av dem var här före oss människor. Färden har pågått i fem miljarder år, och en jämvikt och balans har byggts upp som gör det möjligt för arten människa att överleva och ha det bra på denna gröna rymdfärja. Exempelvis har syrehalten vid jordytan stabiliserat sig vid 21 %. Hade den varit 18 eller 19 % hade vi inte kunnat leva här. Hade den varit 23 % skulle det rasat skogsbränder över hela klotet. Då hade vi inte heller kunnat leva här. Den balans som har utvecklats är mycket känslig, och redan små förändringar får oerhörda effekter. Fram till för ett par hundra år sedan var det i princip balans mellan den uppbyggande kraften fotosyntesen och nedbrytningen i naturen. Människan deltog på naturens villkor i ett fungerande kretslopp. I dag är balansen inte alls bra. Nedbrytningen i form av oordnandet i naturprocesserna går i dag tyvärr minst tusen gånger snabbare än uppbyggandet. Varför tar jag då upp detta i en utrikespolitisk debatt? Jo, jag tror att den framtida utrikespolitiken på ett helt annat sätt än i dag måste ta hänsyn till de förändringar i miljön som vår nuvarande livsstil ger upphov till. 20 % av jordens rikaste befolkning förbrukar 80 % av jordens resurser. Det ska jämföras med att de fattigaste 20 %, och de är lika många människor som vi, förbrukar ungefär 1 1⁄2 % av resurserna. Detta är ojämlikheten i världen, nämligen 80 % mot 1 1⁄2 % av resurserna - och vi är lika många. Fru talman! Sverige har ett speciellt ansvar i det internationella miljöarbetet. Man kan säga att det började på allvar i och med FN-mötet i Stockholm 1972 då Ingemund Bengtsson var ordförande.

Fru talman! I natt valdes den ökände f.d. terroristen Ariel Sharon till premiärminister i Israel. Resultaten av det har vi inte sett än, men man kan ana sig till att det kommer att bli en jobbig utveckling. I sitt segertal i natt sade han att Jerusalem ska förbli odelat för evig tid. Det är ingen bra början på fredsprocessen. Det bryter dessutom mot FN:s resolutioner, som går ut på att ockupationen av palestinsk mark måste upphöra och att flyktingarna måste få återvända hem. Självklart ska vi inte ge upp hoppet om fred i detta område. Däremot kan jag känna en oro för att Ariel Sharon kan innebära dödsstöten för fredsprocessen. Han är känd som f.d. krigshetsare och f.d. terrorist. Mest känd är han för massakern i Libanon, då han lät libanesisk milis urskillningslöst döda män, kvinnor och barn i flyktinglägret där. Sharon ödelade också för ett par månader sedan fredsprocessen genom sin provokation på Tempelberget. Han tågade in på de muslimska palestiniernas heliga plats Tempelberget. Det var detta som ledde till att kriget kom i gång igen. Det som är ännu mer tragiskt än Sharons bakgrund är att 63 % av israelerna vill ha honom och nu har röstat fram honom. Det innebär att de stöder en fredslinje, men det är en fredslinje som innebär nedkämpande av motståndaren, dvs. av palestinierna, och inte den linje som jag hade hoppats på, nämligen fred genom försoning. Om det nu går så illa som man kan befara tror jag att det skulle kunna leda till fortsatta och förvärrade övergrepp mot palestinierna. Det kan också leda till att desperata palestinier runtom i världen utför terrordåd. Det kan också leda till att arabvärlden blandar sig ännu mer i konflikten än vad fallet är i dag. Redan i dag är det så att palestinierna har en bedrövlig situation. Jag skulle vilja jämföra med situationen i Sydafrika och med hur de svarta hade det under apartheidtiden. De var också berövade mänskliga rättigheter, och de bodde på små fläckar på kartan som var deras s.k. hemländer. På samma sätt lever palestinierna i getton omringade av israelisk polis. Deras försörjning kommer huvudsakligen av att de kan tjäna som gästarbetare i Israeldominerade områden. Att apartheid tillämpas mot palestinier bekräftas av Israels f.d. chef för hemliga polisen. Han benämner just politiken som apartheid. Ytterligare led i denna apartheidpolitik är att israeliska militärer och poliser är ansvariga för terroristdåd över hela världen. Det rör sig om mord på palestinska ledare och ibland på helt oskyldiga som kommer emellan, systematisk tortyr av fångar, konfiskering av land, rivning av hus, kollektiva bestraffningar, tidsmässigt obegränsade fängslanden utan dom av palestinier och många andra brott mot folkrätten. Ett speciellt anmärkningsvärt brott är brottet mot Nu har vi sett att t.o.m. krigsförbrytare kan bli premiärministrar i Israel. Tidigare var det Begin, som är medansvarig för mordet på Folke Bernadotte, och nu är det Sharon, med de brott mot folkrätten han har begått. Jag tycker att det är dags att vi börjar se på situationen som den faktiskt är, nämligen precis så som situationen var i Sydafrika med apartheid. Jag tycker att vi självfallet ska ge fredsprocessen ytterligare en chans men därefter överväga sanktioner. Dessa sanktioner skulle kunna gå ut på ungefär samma saker som sanktionerna mot Sydafrika, nämligen i första hand vapenembargo och i andra hand ekonomiska sanktioner. Jag tycker att det måste kosta staten Israel att fortsätta ockupera palestinsk mark, fortsätta driva ut palestinier och fortsätta övergrepp mot palestinier, dvs. den apartheidpolitik som det rör sig om. Jag hoppas naturligtvis att FN kan enas om sådana sanktioner om det blir nödvändigt. Jag vill betona att jag inte önskar det, men det blir kanske nödvändigt i framtiden om situationen urartar. Kanske mer realistiskt är att EU skulle kunna enas. Jag hoppas att man, om det skulle gå så långt, kan få till stånd ett enande inom EU på detta område. Jag skulle vilja avsluta med att säga att jag vill att diskriminering och förföljelse ska bekämpas på alla fronter. Om man nu reagerar mot staten Israels övergrepp får det på intet sätt innebära att kampen mot antisemitism och judeförföljelse blir mindre. Det är två helt olika saker. Jag tycker tvärtom att vi ska fortsätta kampen för människovärde och rättvis behandling oavsett folkgrupp. Oavsett om det är judar eller palestinier som är utsatta, eller någon annan folkgrupp, måste vi fortsätta den kampen. Men det får inte innebära att vi inte kan kritisera Israels övergrepp mot folkrätten och brott mot FN:s resolutioner.

Fru talman! Utrikesminister Anna Lindh inledde dagens utrikespolitiska debatt med att citera inledningen av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Hon sade nämligen så här: "Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter." Ärade ledamöter! Så borde det förstås vara, men verkligheten talar tyvärr ett annat språk. Man kan se att många barn har ett liv i misär och elände framför sig redan när de ligger i livmodern och inte har någon som helst möjlighet att påverka sin framtida situation. Man kan se att hela mänsklighetens historia är en historia med tydliga inslag av förtryck, ekonomisk utsugning, våld, krig och exploatering inte minst av barn och kvinnor. Kampen för att upprätthålla de mänskliga fri och rättigheterna måste därmed fortgå och intensifieras. Brott mot de mänskliga rättigheterna måste kritiseras oavsett var de inträffar i världen, utan ideologiska och partipolitiska skygglappar. Dödsstraffet är oacceptabelt oavsett var det verkställs, dvs. oavsett om det är i USA eller i Kina. Tortyr blir inte mer acceptabelt om den sker i Turkiet - ett av EU:s ansökarländer - än om det sker i ett från Sveriges håll sett geografiskt mer avlägset land. Sverige är nu ordförandeland i EU. Det märks också tydligt i den utrikespolitiska deklarationen. På s. 2 sägs t.ex. att det viktigaste verktyget för Sverige är EU. På s. 9 och 10 kan man läsa att den svenska neutralitetspolitiken tydligen ska ändras genom "en bättre beskrivning av vår säkerhetspolitiska linje". Även detta har uppenbart en koppling till vårt EU Samtidigt som utrikesministern i sitt tal konstaterar att USA fortsätter att tillämpa dödsstraffet och nu dessutom har fått en president som är en ivrig förespråkare av detta omänskliga straff sägs det på ett annat ställe i deklarationen att den transatlantiska länken och en fortsatt stark amerikansk roll i Europa och vårt närområde är av stor betydelse för såväl Sveriges som Europas säkerhet. Denna tvetydighet speglar väl det beroendeförhållande som finns och funnits mellan Sverige och stormakten i väster inte bara i dag och i går utan sedan decennier tillbaka, även om Sverige då åtminstone låtsades stå neutralt. Fru talman! Det är nu över tio år sedan Berlinmuren föll och de socialistiska diktaturerna föll samman i Östeuropa. I dag kvarstår, trots detta, fortfarande det faktum att tiotals, ja hundratals, miljoner människor lever i stor misär, fattigdom och svält. Och de stora företagens och de rika ländernas exploatering av människor och hela kontinenter fortgår om än på mer raffinerade och mer effektiva sätt än tidigare. USA tillåts att agera världspolis världen över när det borde vara Förenta nationernas roll att leda arbetet med att lösa konflikter världen över. Jag och Vänsterpartiet delar därför Anna Lindhs uppfattning att Sverige ska fortsätta att bidra till att FN moderniseras och blir mer effektivt - man kan tillägga att det också ska demokratiseras till en viss del - och att det är nödvändigt att stärka FN:s kapacitet inom fred och säkerhet. Frågan är då om USA är speciellt intresserat av detta. USA:s betalningsvilja när det gäller FN har ju inte varit speciellt stor under de senaste decennierna. FN-organet Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, har t.ex. länge saknat USA som medlem. I detta FN-organ är just utbildning i de mänskliga rättigheterna en viktig uppgift. Dess stadga fastställer att organisationen har att främja den allmänna aktningen för rättvisa och laglighet och för människans grundläggande fri och rättigheter. Fortfarande pågår FN:s årtionde för utbildning i mänskliga rättigheter. Det varar 1995-2004. Unesco deltar i arbetet i samarbete med FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter. Men USA står alltså utanför det här arbetet. Fru talman! Unescos långsiktiga mål är att skapa ett brett system för utbildning i mänskliga rättigheter, demokrati och fred som omfattar alla utbildningsnivåer och som är tillgängligt för alla. Tyngdpunkten i åtgärderna ligger på att hjälpa medlemsstaterna att utarbeta nationella strategier för utbildning i mänskliga rättigheter och på att ta fram och sprida läromedel i ämnet. Det yttersta syftet är att skapa en kultur som bygger på att vi alla sluter upp bakom de mänskliga rättigheterna och demokratin, som grundläggande värderingar, och på den verkliga och bestämda viljan att vi alla värnar dessa värderingar i det vardagliga livet. Fru talman! Med anledning av detta har jag förhoppningen att Sverige i framtiden tydligare markerar FN:s roll för Sverige, Europa och resten av världen på en rad avgörande områden och i mindre grad markerar t.ex. tullunionen, EU:s betydelse, för att inte tala om den transatlantiska länken och USA. Det är hög tid att vi alla, världen över, oavsett ideologi, trosuppfattning, partitillhörighet osv., tydligt accepterar och värnar en mångfald av åsikter och uppfattningar. Vi må ha olika uppfattningar om hur verkligheten ser ut, hur den bör påverkas och vilket samhälle vi vill ha. Det som vi borde kunna vara överens om och uttrycka klart är att vi alla utgår från de demokratiska spelreglerna och att vi värnar alla människors lika värde. Vi borde också kunna enas om att överallt bekämpa fattigdom, förtryck, utsugning, exploatering, fördomar och en rad andra företeelser som håller en stor del av världens länder och befolkning i ett förödande strypgrepp och som i sig sannolikt är det största brottet mot de mänskliga rättigheterna i går och i dag. Morgondagen behöver därför en ny ekonomisk världsordning. Jag vill avsluta med att hänvisa till en liten skrift om mänskliga rättigheter, frågor och svar av Leah Levin, som Unesco har gett ut. Någon som heter Plantu har gjort en liten illustration som visar en korpulent herre som sitter vid ett bord och äter en fin middag. En liten kille kommer fram och säger: Jag är hungrig. Han får svaret: Sluta att prata politik! Det är dags att inse att det faktiskt handlar om politiska beslut om vi vill göra någonting åt den misär som råder i delar av Sverige och framför allt i många länder i världen. Tack, fru talman!

Fru talman! Amnesty och många andra internationella människorättsorganisationer har rapporterat om omfattande misshandel och tortyr i Kina under de senaste åren, och tusentals människor har dömts till döden under de senaste åren. 1998 inleddes en landsomfattande kampanj mot vidskeplighet i Kina. Medlemmar av kristna grupper greps och dömdes till långa fängelsestraff. Även 1999 och under det första året på vårt nya millennium fortsatte förtrycket, och många anhängare till andliga eller icke, som man uttrycker det, renläriga religiösa rörelser skickades utan rättegång till fångläger för omskolning genom arbete. Människor som misstänks vara ledare för sådana grupper döms väldigt ofta till döden eller till mycket långa fängelsestraff. Under de senaste åren har meditationsgruppen falungong utsatts för mycket brutala påtryckningar för att avsvärja sig sin övertygelse. 1999 greps tusentals medlemmar, och under detta år blev rörelsen också förbjuden. Det uppskattades då att 70-100 miljoner kineser var utövare av falungong. Det var en snabbt växande rörelse, och hetskampanjerna mot falungong blev bara värre och värre. Ibland verkar det som om varje tänkbart socialt, politiskt och ekonomiskt problem har lagts på falungongs axlar. Under åberopande av samhällelig ordning har regeringen planerat och verkställt en brutal hetskampanj mot denna rörelse. Det kinesiska kommunistpartiet tycks också framställa förföljelsen av falungong som en heroisk, ädel och nödvändig gärning. Det kinesiska statsbärande partiet verkar använda sig av liknande argument som en viss diktator gjorde i 30-talets Tyskland, och det som är verkligen allvarligt med Kina i dag är att kommunistpartiet verkar ha förlorat förmågan att hantera kritiska frågor. Partiet känner sig inte säkert med existensen av någon social grupp över huvud taget som utövar ett brett socialt inflytande. Det kinesiska folket måste tillåtas utöva trosfrihet, mötesfrihet och yttrandefrihet, och det är någonting som man måste kämpa för i hela världen. Vi kan klart konstatera att anklagelserna och de brutala brotten mot falungongutövarna och andra grupper i Kina strider mot Folkrepubliken Kinas författning och mot den världsomspännande deklarationen för mänskliga rättigheter som den kinesiska regeringen har undertecknat. I dag har över hundra falungongutövare dödats. Många av dessa har misshandlats till döds i fängelserna. Det uppskattas också att tiotusentals finns i arbetsläger och att ca 50 000 sitter eller har suttit häktade. Förutom alla dessa människor har tusentals av rörelsens medlemmar spärrats in på mentalsjukhus. Fru talman! Det verkar tyvärr vara så att den kinesiska marknaden lockar mer än solidariteten med medmänniskor. Alltför många väljer att se mellan fingrarna när fredliga falungongutövare angrips och torteras. Sverige borde naturligtvis som ordförandeland i EU verka för att EU intar en kritisk och ytterst vaksam hållning när det gäller de mänskliga rättigheterna och därvid särskilt granskar angreppen på medlemmar av falungongrörelsen, situationen i Tibet och tillämpningen av dödsstraff i Kina. Fru talman! Jag hoppas att världen kommer att säga ifrån, så att rättvisa och respekt för den internationella rättsstandarden säkras. Tack!

Fru talman! Jag ska inte bli så långrandig. Det var så att friden på arbetsrummet stördes av den socialdemokratiska ledamoten Hillevi Larsson som här i talarstolen ondgjorde sig över Israels nyvalde premiärminister Ariel Sharon. Hon ondgjorde sig inte bara över honom utan över hans förflutna, över hans framtid, ja över hela det israeliska folk som haft det dåliga omdömet att med över 60-procentig majoritet utse en premiärminister som Hillevi Larsson bestämt vill avråda från. Jag får säga att jag uppfattar det som lite häpnadsväckande att i ett demokratiskt parlament behöva uppleva hur en socialdemokratisk ledamot står och ondgör sig över att folkmajoriteten i ett annat land har behagat välja sin premiärminister. Jag vill gärna säga att jag tycker att Göran Persson, Yassir Arafat, Arafats rådgivare och Israels grannländer visar betydligt mycket större klokskap och omdöme än Hillevi Larsson. Från det palestinska ledarskapet har den tydliga signalen kommit att man givetvis är beredd att tala med den som Israel väljer att leda landets regering, att man respekterar det israeliska folkets rätt att själv utse sina ledare. Göran Persson har på EU:s vägnar skickat lyckönskningstelegram till Ariel Sharon för valet till premiärminister. Jag tror att det vore nyttigt om också Hillevi Larsson började blicka framåt och inte bara bakåt. Minns att det var Menachem Begin, Israels förste premiärminister från Likud, som ingick fredsavtalet med Egypten. Det var kanske inte så många som hade förväntat sig det. Sverige ska givetvis, i Israel liksom annorstädes, döma ländernas regeringar på regeringarnas och premiärministrarnas egna meriter och inte på grundval av Hillevi Larssons inskränkta fördomar.
Fru talman! Jag betonade i mitt inlägg att jag vill ge fredsprocessen en chans. Jag sade att vi inte ska göra någonting förrän vi har sett hur det har gått. Jag uttryckte dock en oro över Sharons förflutna och över det budskap som han har fört fram i valrörelsen, som så tydligt är ett vägval - ett vägval för fred, men på palestiniernas bekostnad. Det finns ju två vägar här: antingen försoning eller också nedkämpande av fienden till varje pris. Han har gett uttryck för att den linje han stöder är nedkämpande till varje pris. Med den yttrandefrihet vi har i Sveriges riksdag tycker jag att jag har rätt att uttrycka en sådan oro, speciellt med tanke på att jag inte har dömt ut fredsprocessen utan säger att vi måste ge det hela en chans. Han kräver ju stöd i parlamentet för att kunna genomdriva sin politik, och det kan ge visst hopp. Men jag känner en oro. Det var ju faktiskt han som såg till att kriget kom i gång igen på Tempelberget. Det är precis som med situationen i Österrike: Man kan uttrycka rädsla för de högerextremister som där finns, samtidigt som man respekterar demokratin.
Fru talman! Jag bestrider ingalunda att yttrandefriheten ger Hillevi Larsson rätt att säga dumma saker i kammaren. Men samma yttrandefrihet ger också mig rätten att påpeka detta. Om fredsprocessen i Mellanöstern ska ha en chans krävs det två parter som söker förståelse över de gränser och barriärer som så länge har skilt dessa parter åt. Jag tror inte att man medverkar till någon förståelse genom att redan innan den nyvalde premiärministern har bildat sin regering fördöma honom, hans regering och den folkmajoritet som har valt honom. Döm Israels regering och alla andra regeringar på regeringarnas egna meriter och bespara kammaren fördomarna!
Fru talman! Jag har på inget sätt fördömt honom. Jag sade ju just att jag skulle ge honom och fredsprocessen en chans. Men jag uttryckte en oro. Det var ju faktiskt så att han lät libanesisk milis avrätta människor - män, kvinnor och barn - i ett libanesiskt flyktingläger, dvs. ren utrotning. Det var också han som satte i gång kriget igen genom sin provokation på Tempelberget. Detta måste man naturligtvis få lov att säga. Man kan inte sudda ut historien, även om man kan hoppas att den inte kommer att upprepa sig. Det är naturligtvis min förhoppning. Jag tror dock att det är väldigt viktigt att vi inte låter förloppet gå för långt utan att vi i tid reagerar. Det var det jag krävde. Om vi nu t.ex. kunde utöva sanktioner mot Sydafrika på grund av apartheidpolitiken, varför skulle vi inte kunna göra det mot Israel när landet tillämpar precis samma apartheidpolitik mot palestinierna som man gjorde mot de svarta i
Fru talman! Jag har inte fördömt någon, säger Hillevi Larsson - för att omedelbart utbryta i nya fördömanden för mord på kvinnor, barn och oskyldiga i Libanons flyktingläger. Nu är Israels nyvalde premiärminister också ensam ansvarig för den nya intifada som blossade upp i september förra året. Hör inte Hillevi Larsson hur hon låter? Läs då morgondagens protokoll. Det är klart att vi kan utgjuta oss över de olika personligheterna i Mellanöstern och deras historia, men jag tror inte att det är särskilt fruktbart. Återigen: Låt oss döma Israels regering och alla andra regeringar på deras egna meriter och inte på våra egna fördomar.

I motionen föreslås att 1997 års taxeringsvärden framgent ska vara grund för uttag av fastighetsskatt utom i de områden där nya taxeringsvärden är lägre, att skattesatsen för småhus ska sänkas till 1,0 % fr.o.m. den 1 januari 2001 samt att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om successiv avveckling av fastighetsskatten. Som skäl för rätten att nu få väcka motionen åberopas en skrivelse från Riksskatteverket till Finansdepartementet om tröskeleffekter m.m. i systemet för omräkning av taxeringsvärden. Enligt motionen visar ett exempel som ges i promemorian, och som gäller taxeringen av småhus i Täby kommun, att gällande regelsystem leder till mer orättfärdiga effekter vid uttag av fastighetsskatt än vad som kunde förutses när riksdagen fattade beslutet om att upphäva den frysning av taxeringsvärden som tidigare gällt. Vidare sägs i motionen att de slutliga taxeringsvärdena visar att de som bor i småhus kommer att få betala ca 200 Den motion som jag nu redogjort för har föranlett följande bedömning från min sida. Rätten att väcka motion med anledning av händelse av större vikt infördes i samband med grundlagsreformen 1974. I grundlagspropositionen underströks att den föreslagna bestämmelsen var av undantagskaraktär. Riksdagen har också tillämpat föreskriften restriktivt. Endast oförutsedda händelser av stor betydelse inom eller utom landet har föranlett rätt att väcka motion med åberopande av 3 kap. 15 § riksdagsordningen. Mot denna bakgrund anser jag inte att de i motionen åberopade skälen är av sådan art att den bör få väckas med stöd av 3 kap. 15 § riksdagsordningen. Jag finner därför att hinder föreligger enligt 2 kap.

Fru talman! Fastighetsskatten är oförutsägbar. Fastighetsskatten höjs kraftigt på olika håll i landet. Fastighetsskatten slår sönder många människors privatekonomi. Redan dessa tre argument är motiv nog för att Moderaternas motion om fastighetsskatten bör remitteras för omedelbar behandling. Regeringen har visat sig mycket okänslig för den situation som många människor hamnar i på grund av höjd fastighetsskatt. Vi vet hur höjningarna slår i genomsnitt i olika kommuner. Vi vet att på alla de platser där omräkningstalet överstiger 1,25 blir det höjningar trots sänkt skattesats. Vi vet också att det i det enskilda fallet kan bli mycket tunga ekonomiska konsekvenser för den enskilde. Medborgaren vet inte hur höjningarna slår i det enskilda fallet. Först strax före halvårsskiftet får småhusägarna besked om exakt taxeringsvärde för den enskilda fastigheten. Medborgaren vet inte när en eventuell begränsningsregel läggs fram för riksdagen. Medborgaren vet inte hur denna regel kommer att slå i det enskilda fallet. Och medborgaren vet inte om den även kommer att omfatta förmögenhetsskatten. Efter det att riksdagsmajoriteten fattade beslut om fastighetsskatterna för nästa år har Riksskatteverket skrivit till regeringen och pekat på det omedelbara behovet av en översyn av omräkningsförfarandet. I skrivelsen nämns t.ex. att det i gränsen mellan sydöstra Täby och övriga Täby föreligger en skillnad i omräkningstal på 30 procentenheter. Denna konsekvens av omräkningssystemet avspeglar givetvis inte fastighetsmarknadens prisbildningsprocess på ett korrekt sätt. Inom ramen för nuvarande omräkningssystem går det inte att göra någonting åt dessa tröskeleffekter. Jag menar att när regeringens egen myndighet på beskattningsområdet kommer med sådana besked efter det att riksdagen har fattat sina beslut för år 2001, är det nödvändigt att på nytt lyfta upp frågan på riksdagens bord. Därför bör kammaren besluta att remittera den nu väckta motionen för behandling. Ytterligare ett argument som talar för detta är att sedan riksdagsbeslutet i höstas har det också framkommit att regeringens egna beräkningar om hur mycket fastighetsskatt som kommer att komma in till staten har slagit fel. Prognosen talar om flera hundra miljoner mer än vad regeringen tänkt sig från början. Fru talman! Dessa två faktum menar jag är tillräckliga för att riksdagsordningens bestämmelser om händelser av större vikt ska vara tillämpliga. Men det finns naturligtvis också ett medborgarperspektiv på detta. Godkänner inte kammaren nu att denna motion ska få behandlas, kommer medborgarna inte att få besked på flera månader om hur hög deras skatt blir innevarande år. Riksskatteverket uppmanar människor att redan nu söka jämkning av sin skatt för att inte alltför stora skatteskulder ska ackumuleras. Jag har i dag ställt en skriftlig fråga till finansministern för att få reda på när förslaget om begränsningsregeln ska läggas fram. Jag har nämligen hört talas om att den eventuellt ska presenteras först till hösten. Det återstår således att se hur det blir med den saken. I förra veckan tog de borgerliga partierna ett gemensamt initiativ i skatteutskottet för att få till stånd en frysning av taxeringsvärdena till 1997 års nivå för att därigenom skapa andrum för medborgarna och rådrum för regering och riksdag att rätta till de oformligheter som dagens system medför. Detta avslog emellertid den socialistiska majoriteten direkt. Regeringens okänslighet har således smittat av sig på skatteutskottet, vilket jag beklagar. Den här motionen förefaller därför vara sista chansen för riksdagen att ta upp fastighetsskattefrågan omgående och fatta ett nytt beslut. Med denna motion får riksdagen en möjlighet att frysa taxeringsvärdena till 1997 års nivå, att sänka skattesatsen till 1,0 för innevarande år och att ge regeringen en anvisning om att fastighetsskatten bör sänkas ytterligare framöver. Fru talman! Jag yrkar att motionen ska remitteras för beredning, så att kammaren inom en snar framtid kan fatta ett nytt beslut i den här frågan.

Fru talman! Jag vill bara upplysa Margareta Andersson om att när betänkandet om omräkningstalen behandlades var det en enig riksdag som fattade beslut. Samtliga partier stod bakom det. Men det var i en annan miljö och vid en tidpunkt då man inte kunde förutse att taxeringsvärdena skulle utvecklas så explosionsartat som de har gjort under senare år.

Fru talman! Kristdemokraterna har länge verkat för en avveckling av fastighetsskatten som den ser ut i dag. Det är orimligt med en skatt som inte tar hänsyn till bärkraft. Vi pläderade under budgetarbetet i höstas bl.a. för en fortsatt frysning av taxeringsvärdena, men majoriteten beslutade annorlunda. Nu ser vi resultatet av regeringens politik. Många småhusägare har fått kraftigt höjda taxeringsvärden med höjd fastighetsskatt och för den delen också förmögenhetsskatt som följd, vilket i sin tur medfört att många känner en stor oro för sin boendeekonomi. De slutliga taxereringsvärdena blev högre än vad regeringen hade räknat med i budgetpropositionen. Höjda taxeringsvärden kan ge skattechock, skrev Riksskatteverket i samband med att de nya omräkningstalen fastställdes på vilka taxeringsvärdena och i förlängningen fastighetsskatten grundas. Uttalandet är ovanligt profilerat för att komma från en myndighet, men det har sitt berättigande då det framkommer att följden av omräkningen blir extrema fastighetsskattehöjningar i framför allt storstadsområdena. Omräkningen har dessutom i många fall lett till orimliga konsekvenser, inte minst vad gäller gränsdragningarna mellan olika områdena, vilket Riksskatteverket beskrivit i en promemoria i januari i år. Systemet ger ett genomsnittligt korrekt resultat, men felaktiga värden i de enskilda fallen. Samtidigt som beslutet fattades här i riksdagen i höstas som innebar höjda fastighetsskatter aviserade regeringen att en begränsningsregel skulle presenteras, vilken skulle begränsa skatten till 6 % av inkomsten. Den skulle presenteras i vår. Någon sådan har vi ej ännu sett, och det är tveksamt om ett beslut om en begränsningsregel kommer att kunna fattas förrän i juni. För dem som är osäkra på om de kommer att ha råd att bo kvar i sina hus är detta naturligtvis inte acceptabelt. Fru talman! Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centern har med anledning av det jag just anfört i skatteutskottet väckt frågan om en fortsatt frysning av taxeringsvärdena utan att ha fått gehör för detta. Det har vi hört tidigare. Men enligt vår mening bör inga ansträngningar sparas för att råda bot på den uppkomna situationen. Vi anser därför att frågan bör tas upp för behandling i riksdagen.

Fru talman, ärade ledamöter och kollegor! Folkpartiet liberalerna har nogsamt övervägt denna fråga. Det handlar om en tolkning av vår riksdagsordning. Det handlar inte om den underliggande sakfrågan. Folkpartiet beklagar djupt att utskottsinitiativet i skatteutskottet tidigare inte vann majoritet. Det hade behövts. Konsekvenserna är förödande. Osäkerheten är stor. De grundlagsexperter som jag har varit i kontakt med har dock gjort den entydiga bedömningen att detta inte är en händelse av största vikt. Chocken inträffade när riksdagen innan jul beslutade att införa nya taxeringsvärden. Mänskligt elände till följd av detta beslut har debatterats och kritiserats av Folkpartiet och andra partier med en betydande intensitet. Det hjälper tyvärr föga. Detsamma lär då även gälla denna motion i sak. Även om man skulle göra en extensiv tolkning av riksdagsordningen, så att man näst intill genomför allmän motionsrätt året om i kammaren, hjälper det inte till slut. Folkpartiet liberalerna kommer att fortsätta kampen mot fastighetsskatten och andra orättfärdiga skatter. Men vi vill inte medverka till att, som vi ser det, devalvera innebörden av 3 kap. 15 § riksdagsordningen. Kritiken mot regeringen kvarstår dock med all kraft. Folkpartiet kommer därför inte att rösta för motionärernas förslag vid voteringen i morgon. Men vi kommer, jag understryker detta, tillsammans med den övriga oppositionen att fortsätta driva kritiken för att fastighetsskatten ska avskaffas.

Fru talman! Jag vill för tids vinnande och i all ödmjukhet enbart yrka bifall till vår reservation 1

Fru talman! Vi kristdemokrater yrkar bifall till reservation 2 under mom. 5. Det rör en motion om att man ska kunna jämka avtal om skiljeklausul näringsidkare emellan. Vi talar ju väldigt mycket i den allmänna debatten om värdet av småföretag och säger att vi vill förbättra småföretagens villkor. Det är inte alltid så alldeles lätt att hitta enkla och tydliga förhållanden att rätta till. Här är dock en sak som faktiskt är mycket lätt att justera och som det också råder en stor enighet om. Jag tror inte att alla har alldeles klart för sig att det numera faktiskt förhåller sig så, efter ett rättsfall i Högsta domstolen 1992, att man i princip över huvud taget inte kan jämka avtal mellan näringsidkare. Det är en av landets främsta rättsvetenskapsmän, Grönfors, som säger att jämkning endast kan ske i extrema fall, och det vill rätt mycket till innan en man av den digniteten uttrycker sig på det viset. Även i en doktorsavhandling av Claes-Robert von Post, Studier kring 36 § avtalslagen, anges att detta numera är i princip omöjligt. Då måste lagstiftaren gå in. De borgerliga partierna har anslutit sig till den här uppfattningen, och det förhåller sig också på det viset att Vänsterpartiet i sak har den här uppfattningen. I deras motion om franchising sägs att "Det skiljedomsförfarande som franchiseavtalen vanligtvis innehåller omöjliggör en civilrättslig prövning i händelse av tvist. Få försäkringstagare är medvetna om de kostnader som är förknippade med ett skiljedomsförfarande." Då hade det egentligen varit ganska bra om ni hade anslutit er till oss. Då hade vi åtminstone flyttat fram positionerna i den här frågan när det gäller småföretagens villkor i förhållande till storföretagen. Det var ju Petroleumhandelns riksförbund som aktualiserade den här frågan. Det gäller bensinhandlarna och deras förhållande till de stora oljebolagen. För tids vinnande får jag korta ned mitt anförande, men jag tycker som sagt att det här är en ganska enkel och rak reform som inte skulle behöva vara så politiskt kontroversiell.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. Under de senaste tio åren har ett väsentligt arbete lagts ned på att modernisera och anpassa lagstiftningen kring aktiebolagsrätten till rådande förhållanden inom landet - men även gentemot omvärlden. Reformarbetet var föranlett av den europeiska integrationen och Sveriges närmande till EU, men framför allt av behovet av att modernisera lagstiftningen till förmån för ett effektivare näringsliv. Aktiebolagskommittén, som arbetat sedan 1990, har nu i början av året lämnat ifrån sig sitt slutbetänkande, Ny aktiebolagslag. Där förelås ett antal förändringar, bl.a. införande av ett kvotaktiesystem, nyttjande av ny kommunkationsteknik för bolagsstämmor, nya regler om delning av bolag samt införande av ett aktieägarregister. Man kan, fru talman, med fog säga att på dessa områden, i dessa frågor, har det lagts ned både tid och möda. Frågan om en ny associationsform tas upp till prövning med jämna mellanrum här i riksdagen. Som jag tidigare nämnt sker det en reformering av aktiebolagslagen. Det finns också ett arbete med regelförenklingar inom Regeringskansliet. Vidare har det lagts fram förslag om en särskild företagsform för bolag som har till syfte att bedriva verksamhet utan att dela ut vinst till ägarna. Det har gjorts i betänkandet På de boendes villkor. Den s.k. ALLBO-kommittén har fått i uppgift att värdera dessa förslag och bedöma behovet av ett nytt regelverk. Förhoppningsvis kan resultatet leda till förbättringar av villkoren för verksamheter även inom den sociala ekonomin. Utskottet följer detta arbete med intresse. Fru talman! Vi kan konstatera att könsfördelningen i företagens ledning fortfarande är väldigt skev. I de svenska börsnoterade bolagens styrelser är andelen kvinnor endast ca 5 %, och i de 500 största företagen med dotterbolag är ca 3 % verkställande direktörer. För ett land som Sverige, som utomlands beskrivs som mer jämställt än andra, är siffrorna besvärande. Att engagera fler kvinnor i ledningsfunktioner inom näringslivet kan, enligt vår mening, bara leda verksamheterna framåt. Män och kvinnor befruktar varandras arbete på ett positivt sätt, och det blir lättare att både se och förstå helheter om kvinnor och män arbetar tillsammans. Det är vi säkert överens om här i kammaren, men även med de allra flesta ute bland allmänheten. Tidningen Veckans Affärer lät förra året intervjua ett stort antal manliga företagsledare där alla lovordade kvinnors kompetens och förmåga såsom ledare. Ändå sker förändringarna i långsam takt. Vi har världens mest jämställda parlament. Och en del av våra politiska partier har gått i spetsen för att utse lika många män som kvinnor till de olika politiska uppdragen, och detta har politiken enbart vunnit på. I regeringens skrivelse till riksdagen om jämställdhetspolitiken inför 2000-talet anförs att den kvinnliga andelen i statliga bolagsstyrelser ska, som ett delmål, öka till 40 % år 2003. Regeringen ser allvarligt på dessa frågor, och jämställdhetsminister Winberg har vid möten med näringslivet påtalat den skeva könsfördelningen i företagens ledningar och följer noga den framtida utvecklingen. Fru talman! Många är liksom jag övertygade om att även denna mansbastion, dvs. de privata bolagsstyrelserna, så småningom kommer att rämna till förmån för kvinnlig representation. Alla argument för fler kvinnor i ledande positioner inom näringslivet är hållbara och logiska. Jag har inte uppfattat någon debattör på senare tid som direkt har diskvalificerat kvinnor i ledande befattningar på grund av deras kön. Och alltfler inom företagsvärlden erkänner behovet av kvinnlig kompetens just för att man ska kunna möta nya krav och nya utmaningar. Allt detta tyder på att processen går framåt och i rätt riktning. Vi är nog överens om att detta är en tidsfråga, men vi är olika tålmodiga. Låt oss konstatera att det alltid är bättre att på frivillig väg föra utvecklingen framåt än att tvingas av lagstiftare. Om könsfördelningen inom företagsledningarna inte utvecklas positivt för kvinnor och därmed för samhället i stort så finns det naturligtvis anledning att återkomma med förslag på åtgärder. Fru talman! Beträffande jämkning av avtal mellan näringsidkare så kan utskottet konstatera att gällande rätt innebär att en skiljeklausul i avtal kan jämkas under vissa förutsättningar och att det därför inte finns skäl till vidare åtgärder. Slutligen frågan om de internationella fullmakterna. Lagutskottet har redan våren 1998 uttalat att man utgår från att regeringen verkar för att frågan får en lösning i ett lämpligt internationellt organ. Frågan är komplex, och FN:s organ för internationell handelsrätt, Uncitral, bedöms vara den rätta organisationen att driva frågan i.

Fru talman! För tids vinnande vill jag enbart önska att samtliga stöder reservationen som är fogad till betänkandet. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.
Fru talman! Våra namn är en viktig del av vår identitet. Det är viktigt för oss att våra namn stavas och uttalas rätt. Och i vårt moderna samhälle har det också blivit allt viktigare vilka namn vi får eller vill använda i samband med giftermål, skilsmässa, barnafödande, osv. Samhället förändras snabbt, och den namnlag som vi har i dag kom till redan 1983. Det är snart 20 år sedan. Och utskottet anser att det nu är viktigt att undersöka om namnlagen är förenlig med det allmännas intresse av namnstabilitet och den enskilda medborgarens önskemål att fritt få välja namn. Om det är vi eniga i utskottet. Frågan om retroaktiva namnbyten som tas upp i reservationen är komplicerad, och utskottets majoritet anser att det inte går att införa en tvingande skyldighet för den som någon gång har utfärdat intyg, betyg eller liknande. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Fru talman! Varför anser myndigheterna att man får heta Fiddeli men inte Decibel? Varför får man heta Giesbrecht men inte Halberstadt? Varför får man heta Coxe men inte Greko? Varför får man heta Jazz Ture men inte Rackartuss? Varför får man heta Månstråle men inte Måne? Varför får man heta Peppe men inte Manne? Varför är det okej att heta Tiger men inte Myra? Svaret är att kammarrätten eller regeringsrätten i enlighet med namnlagen har bestämt att man får eller inte får heta det. I Sverige är det myndigheterna, inte föräldrarna, som har det sista ordet i fråga om vad ett barn ska eller får heta. I Sverige är det tvång på att anmäla ett barns namn till myndigheterna inom tre månader från födseln, men föräldrarna får inte själva välja vad barnet ska heta. I Sverige står skattemyndigheten, kammarrätten, regeringsrätten och deras tolkning av namnlagen över föräldrarnas rätt att välja namn åt sina barn. I Sverige kränks de mänskliga rättigheterna. Inte ens om jag som vuxen och myndig medborgare vill anta ett annat namn så får jag göra det utan myndigheterna godkännande. Ronny, Toni, Tove och Willy är exempel på namn som vi får heta. Dessa namn är t.o.m. så okej att både kvinnor och män får inneha dem. Det finns faktiskt Sverige i dag. På myndighetsspråk är detta könsneutrala namn. Men om jag skulle vilja byta namn till Anna, eller om fru talman skulle vilja byta namn till Tomas, namn som enligt myndigheterna inte är könsneutrala, skulle vi inte få göra detta med mindre än att vi genomgår könsbyte. Utöver de rent medicinska åtgärderna så skulle vi tvingas till, för att citera ur betänkandet, en prövning som "föregås av en omfattande utredning som kan pågå under flera år och som bl.a. innefattar psykiatriska, psykologiska och somatiska bedömningar." Och detta bara för att vi vill byta namn. Myndighetssverige tillåter på sin höjd att vi byter till könsneutrala namn. För mig och fru talman får det väl bli Maria och Johnny i stället för Anna och Tomas. Maria och Johnny är nämligen namn som bärs av både män och kvinnor i Sverige i dag och därmed av myndigheterna bör anses vara könsneutrala. Det borde vara rimligt i varje modernt samhälle som sägs vara fritt och demokratiskt att varje individ själv har rätt att bestämma vad man vill heta eller vad ens barn ska heta. Namnregleringen är en relativt ny företeelse. Med undantag för skyddet av adelsnamn var namnbruket oreglerat fram till början av 1900-talet. Motivet till regleringarna därefter har varit samhällets, dvs. statens och politikernas, intresse av att kunna hålla ordning på medborgarna. Mot bakgrund av att vi alla numera vid födseln eller då vi blir medborgare oundvikligen utrustas med ett unikt identifieringsnummer, personnumret, så har staten i dag en god, perfekt, kontroll över oss medborgare oavsett vad vi heter eller väljer att heta. Därför håller inte längre kontrollargumentet. Namnlagen är endast ett uttryck för den politiska klåfingrighet som vi möter på alltför många håll i dag. "Utskottet anser mot denna bakgrund att tiden nu är mogen för att göra en undersökning för att utröna huruvida de avvägningar som gjordes i samband med namnlagens tillkomst mellan det allmännas intresse av namnstabilitet och enskildas önskemål att fritt välja namn fortfarande kan anses vara bärkraftiga. Det bör ankomma på regeringen att bestämma de närmare formerna för ett sådant arbete." Och utskottet fortsätter: "Om det av utskottet förordade undersökningsarbetet ger vid handen att det föreligger ett klart och uttalat behov av lagändringar bör regeringen ta upp frågan om vilka lagstiftningsåtgärder som är påkallade och meddela direktiv för ett sådant lagstiftningsarbete." Mot bakgrund av att den senaste översynen av namnlagen tog det elva år från det att utredningsarbetet påbörjades till dess att riksdagen antog en ny namnlag har jag svårt att glädja över den mikroskopiska öppenhet som utskottet visar för en eventuell avreglering av namnlagen. Mot bakgrund av att kammaren består av en kompakt majoritet av regleringsivrare som alltid har sina politiska pekpinnar i högsta beredskap avstår jag från att yrka bifall till min motion, vari jag föreslår att namnlagen avskaffas. Kammarens förmyndarmajoritet vill säkert behålla makten över det nyfödda barnets namn och möjligheten att förvägra en vuxen medborgare rätten att välja sig ett namn efter sin egen smak. Jag står dock fast vid min uppfattning att namnlagen bör avskaffas och att medborgarna måste myndigförklaras.
Fru talman! Jag begärde ordet innan Gunnar Axén hade talat färdigt, för jag trodde att han inte hade läst hela betänkandet. Men jag förstår att det är gjort. Vi gör absolut olika tolkningar av utskottets ställningstagande. Visst är det bra att vi gör en översyn av namnlagen med hänsyn till hur fort det förändras i samhället. Men man kan undra när man lyssnar på Gunnar Axén hur han ser på allmänhetens rättsmedvetande eller det allmännas uppfattning. Många av de namn som lämnas utanför strider mot den allmänna uppfattningen. När man tittar på vad Patent och registreringsverket säger ja och nej till ser man att det inte handlar om något myndighetsmissbruk, utan det är ofta vanligt sunt förnuft.
Fru talman! Jag tillåter mig tycka att individens rätt att själv få välja namn, föräldrarnas rätt att välja namn åt sitt barn står över någon form av subjektivt allmänintresse uttolkat av oss här i riksdagen, av skattemyndigheten eller domstolar. Det är individen och föräldrarna som har rätt att välja namn, ingen annan.
Fru talman! Vi är faktiskt valda av Sveriges folk. Det låter på Gunnar Axén som att han inte riktigt har uppfattat hur en ny proposition kommer till. Vi kämpade i det här landet ganska länge, ända från 1600 talet, att få en namnlag. Den har fungerat bra. Nu ska den eventuellt moderniseras lite. Då är det inte bara fråga om vad riksdagen tycker, utan när man har gjort en översyn går den ut på remiss. Det är inte fråga om vad några få riksdagsledamöter tycker. Jag har alltid trott och ansett att vi tar hänsyn till vad remissinstanser säger och också lyssnar på våra väljare. Det är möjligen det som skiljer oss åt, Gunnar Axén.
Fru talman! Om det tog över 300 år av kamp för att få en namnlag och över elva år att få den senaste förändringen av namnlagen till stånd, kan vi hoppas på att det går lite snabbare den här gången. Men nog lyssnar jag på väljarna, fru talman. Jag vill lyssna på varje enskild individ som vill hävda rätten att bestämma över sitt eget namn. Det är ingenting som vi beslutar om med majoritetsbeslut.

Fru talman! Betänkande MJU8, som vi nu ska behandla i kammaren, gäller motioner som väckts åren 88 motionsyrkandena gäller frågor där riksdagen och även regeringen beslutat att överlämna normgivningsoch beslutanderätten till de myndigheter som har särskild sakkunskap inom sina berörda ämnesområden. I de aktuella ämnesområdena är det främst Statens jordbruksverk men även Livsmedelsverket och Läkemedelsverket som utfärdat aktuella detaljföreskrifter. Ett stort antal bestämmelser i olika rättsakter om djurskydd m.m. har beslutats inom EU. I några fall rör det sig om EU-regler som är totalharmoniserade, vilket innebär att utrymmet för strängare eller mildare nationella regler på dessa områden numera inte finns. Dock är det synnerligen angeläget att regeringen och de svenska myndigheterna även i fortsättningen aktivt verkar för ett förbättrat djurskydd såväl nationellt som inom EU. Möjligheterna härtill bör, med hänsyn till den genom BSE-krisen uppkomna situationen och med hänsyn till att Sverige för närvarande är ordförandeland, rimligen vara goda. Det är nu helt uppenbart att oavsett hur höga krav vi i Sverige nationellt ställer på vår inhemska djurhållning, livsmedelsproduktion och livsmedelssäkerhet, leder den ökande internationaliseringen av handeln med livsmedel till ett behov av en ökad harmonisering av krav på en högre nivå. Det är glädjande att en starkt ökande förståelse för ett förbättrat djurskydd och en ökad livsmedelssäkerhet nu står högt på EU:s agenda. Sverige har länge legat i frontlinjen på området, varför vi nu bör kunna nå framgång i strävandena. Sett ur aspekten rättvisa konkurrensförutsättningar är en framgång viktig, då svenska producenter, i varje fall hittills, knappast vunnit ekonomisk ersättning för våra högre inhemska krav. Den debatt som alltmer inriktat sig på kritik av rationalisering, effektivitet och storskalig livsmedelsproduktion är av flera skäl förståelig men tycks ha missat själva grundorsaken. För flera årtionden sedan prioriterades starkt att priserna på livsmedel måste sänkas kraftigt. Det var ett starkt konsumentintresse. Även om stora ansträngningar hela tiden har gjorts från producentsidan för att trots detta klara ett gott djurskydd, kritiseras dessa ofta på ett orättfärdigt sätt. Samhället har i högsta grad ett stort ansvar för utvecklingen. Därför är det i dag viktigt att utformningen av de framtida kraven görs med stor hänsyn tagen till gjorda erfarenheter men också till forskning och vetenskap. Fru talman! Djurskyddet gäller förhållandet mellan människor och de djur som de har i sin vård. Sedan urminnes tider har människan varit beroende av att hålla husdjur av skilda slag för olika ändamål. Medvetenheten om att dessa djur behöver skyddas och vårdas är lika gammal som själva husdjursskötseln. Djurskyddsfrågor intresserar människor i hög grad, och ett stort engagemang kommer ofta till uttryck såväl vad gäller djurskyddet i allmänhet som i fråga om enskilda djurskyddsfall, och det är bra. Dagens liksom gångna tiders lantbrukare ägnar stort intresse åt sina djur och har mycket stor kunskap om djuren, dess skötsel och välbefinnande. Det finns alltså, fru talman, en tradition av god djurhållning bland Sveriges djurhållare. Det borde också vara helt uppenbart att en god djurhållning är en förutsättning om verksamheten över huvud taget ska gå runt ekonomiskt och ge lön för mödan. Detta borde i sig vara en garanti för god djurskötsel. De skräckbilder som vi nu genom medierna ibland får del av, då det gäller helt förkastliga och dåliga djurtransporter samt en helt undermålig vård av djur, kan helt enkelt inte ge något annat än avsky och ekonomiska förluster, varför detta rimligen snabbt borde upphöra. Bakom fall av djurplågeri och vanvård av djur, som tyvärr ibland ändå inträffar också i vårt land, ligger nästan alltid personliga sociala problem. Dessa leder till oförmåga att handha djuren, vilket leder till tragedier. Det är viktigt att söka förebygga detta och, om det håller på att gå snett, ingripa snabbt. Mot den bakgrunden förefaller det angeläget att djurtillsynen ligger så nära de berörda människorna som möjligt. Angående livsmedelssäkerhet och inrättandet av en oberoende europeiska livsmedelsmyndighet anser vi moderater att det ska vara ett expertorgan som ska leverera underlag för gemensamma ställningstaganden inom EU:s medlemskrets. Detta nya organ för livsmedelssäkerhet bör bli en motsvarighet till det redan befintliga organet inom EU för läkemedelssäkerhet, vilket visat sig fungera mycket väl. Den ledande tanken är att livsmedelspolitiken ska bygga på en heltäckande, integrerad strategi och spänna över hela livsmedelskedjan - från producent till konsument. Målet är att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor och att därmed ge ett gott konsumentskydd. Systemet med nationella myndigheter som står för övervakning och kontroll ska fortgå som tidigare. Kommissionen bör i det fallet enbart koncentrera sig på att bedöma hur de behöriga nationella myndigheterna sköter sina uppgifter genom revisioner och inspektioner på nationell nivå. Förslagen och målen som skissas är ambitiösa och inte minst sett ur svensk synpunkt välkomna. Sverige har länge legat väl framme vad gäller satsningar på hög standard i djurhållningen liksom snabba ingripanden vid allvarliga utbrott av smittosamma husdjurssjukdomar. Vi tror att det nya organ som nu ska bildas kan få viktiga uppgifter och inte minst bidra till den ökade öppenhet som vi från svensk sida länge eftersträvat. Fru talman! Då det gäller skrivningarna i betänkandet råder relativt stor enighet om inriktning och åtgärder på de flesta områdena. Vi moderater har i de flesta fall kunnat medverka till starka skrivningar och har därför endast tillsammans med andra reserverat oss på två punkter och i fyra fall nöjt oss med särskilda yttranden fogade till betänkandet. Vi har i reservation nr 4, Konkurrensneutralitet mellan privatpraktiserande och statligt anställda veterinärer, tillsammans med kd och Miljöpartiet framhållit att distriktsveterinärorganisationen till största delen finansierats av uppdragsgivarna, i första hand djurägarna, och i övrigt genom anslag över statsbudgeten. De privatpraktiserande veterinärerna är ofta småföretagare som med egna medel bekostat stora investeringar i utrustningar och kliniker. Vi anser att det är olämpligt att Jordbruksverket i egenskap av kontrollmyndighet bedriver affärsverksamhet som innebär att man med statliga medel konkurrerar med de privata veterinärer man är satt att övervaka. Jordbruksverkets myndighetsutövning bör skiljas från affärsverksamheten på ett tydligare sätt. Vi ansluter oss till motionärens krav på översyn och förslag som syftar till konkurrensneutralitet mellan privatpraktiserande och statligt anställda veterinärer och till att skilja myndighetsutövning från affärsverksamhet.

När det gäller vårt särskilda yttrande om hur djurtillsynen framöver ska organiseras avser vi att invänta resultatet av remissomgången i fråga om den nyligen framlagda utredningen i ärendet och den kommande propositionen som ska ske de närmaste månaderna innan vi tar definitiv ställning. Så har vi frågan om ersättningsreglerna i epizootilagen. Vi har tillsammans med kd i ett särskilt yttrande framhållit att riksdagen våren 1999 fattade beslutet om en ny epizootilag och en särskild lag om zoonoser. Då motsatte vi oss förslaget, som försämrade ersättningarna vid produktionsbortfall vid epizootiutbrott. Vi har samma uppfattning i dag och anser att regeringen borde ha lagt fram förslag om lagändring i denna fråga. Vi har i ett särskilt yttrande om avveckling av EU:s subventioner när det gäller transporter av levande djur framhållit att vi instämmer helt i betänkandets skrivning vad gäller missförhållandena i vissa EU länders djurhantering. Det gäller inte minst transporter av levande djur. Då regeringen och Jordbruksverket i dag i olika sammanhang aktivt driver frågorna finner vi inte anledning att för närvarande reservera oss i utskottet. Fru talman! Sedan gäller det förslaget om upphävande av lagen om märkning och registrering av hundar. Där konstaterar vi moderater i ett särskilt yttrande att riksdagen nyligen har antagit en lag om märkning och registrering av hundar. Mot bakgrund av att lagen antagits och att vi i nuläget inte kan få stöd för en förändring har vi inte reserverat oss. Vi avser emellertid att noga följa utvecklingen och se hur lagen i praktiken kommer att tillämpas. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 4.
Fru talman! Hur får vi behandla djur? Vilken rätt ska djur ha? Det är frågor som alltfler ställer sig. Djurrättsdebatten är högst levande, både här i riksdagen och på andra ställen. Alltfler ställer sig bakom tanken att djur har rättigheter. För många handlar det ytterst om huruvida vi har rätten att döda djur eller inte. Så långt sträcker sig inte debatten här i riksdagen, men vi liksom alla andra borde naturligtvis fundera över vad som motiverar att vi tar oss rätten att döda och äta andra djur. Det finns inga enkla och självklara svar på den frågan. Debatten här i dag, liksom det betänkande vi behandlar, ska nog snarare handla om hur vi behandlar djuren innan vi dödar dem, hur vi garanterar deras rätt till ett gott liv så länge de lever. En fråga som behandlas i betänkandet är förhållandena på våra slakterier. Vi skulle kunna föra en lång etisk diskussion om huruvida det är rätt att slakta djur eller inte. Vad vi däremot inte borde tveka om är att när vi väl slaktar ett djur ska det gå till på ett sätt som är respektfullt mot djuret. Djur ska inte behöva stressas eller jagas in i döden. I dag drivs grisar på med elpådrivare i slakterierna. Bara det faktum att elpådrivarna behövs säger en hel del om hur djuren behandlas inför slakt. Vänsterpartiet ställer sig bakom reservation 2 om slakt på storskaliga slakterier och kommer att rösta för den om det blir en votering. Djurtransporter debatterade vi även förra veckan. Det finns i dag regelverk inom EU vad gäller djurtransporter, men vi blir ofta påminda om att dessa varken efterlevs eller är tillräckliga. EU:s direktiv om djurtransporter är långt ifrån vad vi med svenska mått anser vara ett acceptabelt djurskydd. Vi hoppas att Sveriges agerande i EU ska leda till en översyn, till en skärpning och till bättre efterlevnad av direktivet. Förutom ett bra regelverk för transporter måste vi arbeta aktivt för att undvika transporterna helt. Principen ska vara att djur slaktas så nära uppfödningsplatsen som möjligt. Jag yrkar bifall till reservation 12 om att Sverige inom EU ska verka för denna princip. Detta förutsätter en förändring av dagens jordbrukspolitik, där storskaligheten hänger ihop med de långa transporterna. Vi måste verka för en jordbrukspolitik som vänder dagens trend med nedläggningar av gård efter gård och slakteri efter slakteri. I utskottet behandlar vi för tillfället förslag om en småskalig livsmedelsproduktion. Jag hoppas verkligen att utskottet i det betänkandet lyckas enas om förslag som faktiskt kan gynna den småskaliga slakten och dessutom möjliggöra användningen av mobila slakterier. En väsentlig fråga som tas upp i betänkandet är djurskyddstillsynen. En utredning som föreslår en ny djurskyddsmyndighet är klar. Det verkar inte längre finnas någon tvekan om att en sådan myndighet ska inrättas. Det är ett stort framsteg för djuren eftersom den nuvarande djurskyddsorganisationen har allvarliga brister. I samband med inrättandet av en djurskyddsmyndighet bör något göras åt den lokala tillsynen. I många kommuner brister den i dag. Kommunerna avsätter ofta inte tillräckliga resurser för att djurskyddsinspektören ska kunna göra det som behövs. Naturligtvis finns det också kommuner där det fungerar bra. En fråga som vi snart måste fatta beslut om är om staten ska ta över djurskyddstillsynen. Mycket talar för att det är nödvändigt. Men det beror också på vilka möjligheter den nya djurskyddsmyndigheten ges att stödja det kommunala tillsynsarbetet. Vi avvaktar därför remissbehandlingen av utredningen om djurskyddsmyndighet innan vi i Vänsterpartiet fattar beslut om hur vi ställer oss till den framtida tillsynen. En annan fråga som behandlas i betänkandet rör cirkusdjuren. Missförhållandena är av rent praktiska skäl stora på dagens cirkusar. Det beror naturligtvis på att djuren transporteras runt i landet och att det inte finns ordentliga utrymmen för dem. Vi anser att det inte är rimligt att icke domesticerade djur ska hållas i den fångenskap som en cirkus innebär. Även förhållandena för övriga djur som deltar i cirkusar bör förbättras. Sådana förbättringar bör omfatta begränsning av transporterna av cirkusdjuren, begränsning av tiden då djuren är instängda, garanti att djuren får vistas ute och röra sig fritt en väsentligt del av dagen samt garanti för att de djur som naturligt lever i flock ges möjlighet att vistas i grupp med andra djur av samma art. Så är inte fallet i dag, och de nya föreskrifter som utskottsmajoriteten hänvisar till innebär inte tillräckliga förbättringar av de här problemen. Även tillsynen av cirkusen bör förbättras. I dag har Jordbruksverket tillsynsansvaret vid en första inspektion. Sedan, då cirkusen flyttas runt i landet, har kommunerna tillsynsansvaret. Kommunernas tillsyn har i dag stora brister. Det beror dels på att enskilda kommuner inte har den särskilda kompetens som krävs för att ha bra tillsyn av cirkusar, dels på att tillsynsansvaret läggs på ett flertal olika inspektörer runtom i landet som inte kan få en samlad bild av situationen på cirkusarna. Ett sätt att få förbättrad djurskyddstillsyn på cirkusar är att huvudansvaret för tillsynen läggs på en central tillsynsenhet som ska kunna ta hjälp av lokala eller regionala myndigheter vid inspektioner. Mot bakgrund av detta borde regeringen föreslå förbättringar av djurskyddstillsynen på cirkusar. Det vore lämpligt att göra detta i samband med förslag om en ny djurskyddsmyndighet. Inte heller i detta fall räcker det med de förslag som de nya föreskrifterna innebär. Vänsterpartiet har i betänkandet ett särskilt yttrande om cirkusdjur, men jag vill ändå yrka bifall till reservation 8, som tar upp cirkusdjurens situation. En fråga som inte behandlas särskilt utförligt i betänkandet är förhållandena i kycklinguppfödningen. Vi kunde i förrgår läsa i Aftonbladet och Expressen om hur slaktkycklingarnas korta och plågsamma liv ser ut. Enligt en ny undersökning visar det sig att endast en dryg tredjedel av kycklingarna var helt normala och utan skador. Hela 15 % hade så allvarliga skador att de hade svårt att röra sig. 1,3 % eller 845 000 kycklingar var så allvarligt skadade att de lade sig ned så fort de fick möjlighet till det. Orsaken är naturligtvis en osund avel och en uppfödning där det enda syftet är att djuren ska växa så fort som möjligt. Djurskyddet tvingas träda tillbaka när ekonomin och profitjakten tar över. Och detta är självklart oacceptabelt. Det finns åtskilligt mer av missförhållanden som jag skulle kunna gå igenom. Det handlar om burhönsen och de förlängda dispenserna, att det är dags att få ett slut på minkfarmningen i Sverige, hur illa aporna i Smittskyddsinstitutets aphus fortfarande har det och att exporten fortsätter av två veckor gamla kalvar till andra länder där de föds upp på en järnfattig kost för att deras kött ska bli vitt och därmed passa vissa konsumenter. Det finns många djurrättsfrågor att tala om, och det lär oundvikligen bli fler debatter på detta tema. Jag vill återigen yrka bifall till reservationerna 8 och 12. Vi står naturligtvis även bakom våra övriga reservationer i betänkandet, men för att spara tid så yrkar jag inte bifall till alla.
Fru talman! När Jonas Ringqvist talar om profitjakt så tycker jag att han trampar rätt in i den produktion där det finns seriösa företagare som gör vad de kan efter de förutsättningar som de har fått och efter de möjligheter som vi genom djurskyddslagar och annat har gett dem. Jag är beredd att kanske i viss mån hålla med om att det kan finnas brister i aveln när man får fram nya kycklingar. Men när han talar om profitjakt så reagerar jag starkt emot det. I så fall sker det ju i syfte att få fram billiga livsmedel. Det är den stora drivfjädern. Och det är såväl konsumentkrav som möjligheten att över huvud taget bedriva verksamhet i Sverige som är orsaken. Är Jonas Ringqvist beredd att medverka till en seriös diskussion kring dessa problem? Annars är ju risken att även den produktionen försvinner från vårt land, och då vet vi att förutsättningarna inte är bättre när det gäller djurhållningen.
Fru talman! Profitjakt är naturligtvis det som ligger till grund för att en människa ska kunna pressa djur på det sätt som djur pressas i svensk och utländsk kycklinguppfödning. Jag kan inte se något annat motiv som skulle kunna driva en människa att göra så. Vi har svårt att ställa högre krav på djurhållningen än andra länder. Det är ju ett problem som är direkt kopplat till EU-medlemskapet, att vi inte har möjlighet att gå före på detta område och att vi inte kan ställa tuffare krav. I fråga om detta är det ganska känt vilken ståndpunkt som Vänsterpartiet har och har haft.
Fru talman! Återigen upprepas ordet profitjakt som orsak. Orsaken är ju att svenska konsumenter ska få så billiga och bra livsmedel som möjligt. Frågan är vem som man ska skylla på. I så fall är det samhällets fel som ligger bakom detta och att vi inte har kunnat hantera det på ett bra sätt. Genom medlemskapet i EU har vi ju förhoppningar om att vi ska kunna påverka detta. Men Jonas Ringqvist vill ju går ur EU och då är det inte lätt att påverka. Oavsett om vi är med i EU eller inte blir vi utsatta för den konkurrens som kommer utifrån. Och det som jag är angelägen om är att vi med de förhållandevis bra förutsättningar som finns i Sverige när det gäller djurhållning ska kunna behålla produktionen. Men självklart ska vi försöka förbättra den, inte minst när det gäller den avel som bedrivs.
Fru talman! Nu säger Ingvar Eriksson att det är samhällets fel. Ja, det är klart att det är samhällets fel. Vi har ett kapitalistiskt samhällssystem där grundkraften är profitjakt. Vi har en gemensam europeisk marknad i vårt samhälle där vi har nationella begränsningar när det gäller vilka krav som vi faktiskt kan ställa på grund av att vi verkar på en fri marknad. Ingvar Eriksson talar om billiga och bra produkter. Är de kycklingar som vi kunde se på bilder i Expressen och Aftonbladet i förrgår bra produkter? Jag kan aldrig se dem som bra produkter. Vi kan se att köttbranschen nu drar i gång en kampanj. Den ska få svenska folket och svenska ungdomar att börja äta mer kött. Men man låter bli att tala om de negativa konsekvenserna när det gäller kött. Man tar inte upp den etiska diskussionen, om det är rätt att hålla djur på ett sådant sätt som svensk köttindustri håller djur.

Fru talman! Dagens betänkande, Djurskydd, som innehåller sammanlagt 88 motionsyrkanden från allmänna motionstiden spänner över ett mycket brett fält och rymmer många olika frågor inom just denna rubrik. Just djurskydd och hur vi hanterar våra djur är något som ständigt är aktuellt och viktigt att diskutera. Och glädjande nog kan man konstatera att det i många av dessa frågor finns en bred samsyn inom utskottet. Däremot anser vi, fru talman, att det är beklagligt att utskottet inte vill gå oss till mötes när det gäller våra krav på en redovisning från regeringen av djurskyddsfrämjande åtgärder inom EU och andra internationella organ. Också i fråga om båspallsmått, ersättningsreglerna i epizootilagen samt lagstiftningen om kamphundar har vi skilda uppfattningar. På begäran från bl.a. Kristdemokraterna hade vi för drygt en vecka sedan här i kammaren en aktuell debatt om BSE och djurhantering där vi närmare utvecklade vår syn på just dessa frågor. Därför kommer jag inte att i dag gå djupare in på dessa frågeställningar. Jag ska i denna debatt till att börja med ta upp en fråga som rör distriktsveterinärorganisationen. Statens jordbruksverk genomdrev 1995 en omorganisation av distriktsveterinärsystemet enligt en modell som i remissyttrandet från Riksrevisionsverket kritiserades för att bli alltför kostsam. Trots att en tredjedel av den dåvarande distriktsveterinärkåren valde att övergå till privat verksamhet förblev statsanslaget oförändrat. Det innebar att organisationen har haft ca 80 miljoner kronor per år att fördela på sina 240 anställda mot de tidigare 340 anställda. Detta innebär ju att det är mycket svårt för de privata veterinärerna att kunna konkurrera med de statliga. De statliga distriktsveterinärerna är officiella veterinärer, anställda av staten bl.a. för att möta de krav som EU ställer på övervakning av djurskydd och smittskydd. De sorterar i denna egenskap under Statens jordbruksverks tillsynsavdelning, djuravdelningen. De är också anställda av staten för att bedriva djursjukvård och sorterar då under distriktsveterinärorganisationsavdelningen. Verksamheten sker i båda fallen efter affärsmässiga principer, och den anställde veterinären erhåller i båda fallen en fast lön plus ett tantiem, vilket ju är detsamma som provision. Tantiemet utgör hälften av det arvode som avnämaren debiteras. Detta i sig tycker jag kan ifrågasättas. Statens jordbruksverk ansvarar för tillsyn över all veterinär verksamhet, alltså även över de privata veterinärer med vilka man konkurrerar. Att en tillsynsmyndighet konkurrerar med den verksamhet över vilken man ska utöva tillsyn kan inte betraktas som sund konkurrens. Småföretagsdelegationen konstaterar i sitt betänkande SOU 1998:94 "det som särskilt allvarligt att staten använder skattemedel för att konkurrera om djurhälso och djursjukvård för sällskapsdjur och ridhästar där statligt engagemang inte borde förekomma, allra minst på orter där fungerande privat vård redan finns. Det är olämpligt att Jordbruksverket i egenskap av konrollerande myndighet bedriver affärsverksamhet vad avser djursjukvård och därmed konkurrerar med de veterinärer som man skrivit författningar för och bedriver tillsyn över." Utredningen konstaterar också att verkets myndighetsutövning bör skiljas från affärsverksamheten på ett tydligt sätt och att högre krav måste ställas på kostnadsredovisningen av distriktsveterinärorganisationens verksamhet i syfte att hindra att statliga medel används i den konkurrensutsatta verksamheten. Även i den rapport som Statskontoret överlämnade till regeringen den 28 mars 2000, Staten som kommersiell aktör, kommenterar utredaren Jordbruksverkets roll på följande sätt i sin slutbedömning: "Särredovisningssystem och organisatoriska lösningar inom ramen för myndighet" - Statens jordbruksverk -"är inte en garanti för att undvika korssubventionering samt sammanblandning av myndighetsutövning och kommersiell verksamhet. Det kan räcka med att andra aktörer misstänker sådana omständigheter för att konkurrensen rubbas eller att en konkurrenssituation över huvud taget inte uppstår. Mot bakgrund av detta delar Stadskontoret Konkurrensrådets uppfattning att den bästa lösningen på rådande konkurrensproblem är att avskilja DVO från Distriktsveterinärens traditionella arbetsuppgift, att bota sjuka djur i animalieproduktionen samt hästar som används i jord och skogsbruk, har minskat i omfattning. Statens jordbruksverk har av denna anledning fått vidkännas ett stort inkomstbortfall. För att kompensera för detta borfall satsar man på att bygga ut vården för sällskapsdjur och sporthästar. Inkomsterna från dessa sektorer utgör i dag tillsammans 40 % av de totala intäkterna. Stora summor används för att bygga upp sådan verksamhet på orter där det redan finns fungerande privat vård för dessa djurslag. I så gott som alla annonser om lediga tjänster som distriktsveterinär efterfrågar SJV kompetens på smådjur och häst. I juni år 2000 gick den dåvarande biträdande näringsministern Mona Sahlin i Dagens Industri till hårt angrepp mot de kommuner som konkurrerade ut privata företag och krävde att dessa skulle straffas med böter. Varför gäller inte detsamma när det är staten som konkurrerar ut företag? Det kan man verkligen fråga sig! Därför anser vi att det nu är hög tid, fru talman, att genomföra en översyn och återkomma med förslag som syftar till konkurrensneutralitet mellan privatpraktiserande och statligt anställda veterinärer, såsom framförts i reservation nr 4 i betänkandet som jag yrkar bifall till. I reservation nr 5, som jag också yrkar bifall till, tar vi upp frågan om förordnande av veterinär vid tävling med djur. När distriktsveterinärerna omorganiserade sig 1995, som jag tidigare beskrivit, började Statens jordbruksverk att tillämpa djurskyddslagen på ett sätt som man inte tidigare hade gjort. Man kräver fr.o.m. den 1 juli 1995 att den veterinär som t.ex. övervakar ryttartävlingar ska vara anställd av Statens jordbruksverk. Före detta datum utfärdade SJV ett förordnande som gav den förordnade tävlingsveterinären erforderliga befogenheter för att övervaka tävlingen. Statens jordbruksverk intresserade sig endast för att djurskyddsaspekterna uppfylldes och lät den arrangerande ridklubben och tävlingsveterinären, eller det företag vilket denne var anställd i, lösa ersättnings och anställningsfrågorna. Detta system fungerade alldeles utmärkt, och alla inblandade parter var nöjda med systemet. Det gav bl.a. möjlighet för de många veterinärer som är funktionärer eller medlemmar i ridklubbar att stödja klubbarnas verksamhet genom att t.ex. ställa upp gratis eller att tillsammans med klubben komma överens om en taxa för att vara tävlingsveterinär. I och med att SJV numera inte tillämpar djurskyddslagen på det sätt som man tidigare gjort är detta inte längre möjligt. SJV har alltså skapat ett monopol på denna verksamhet. Ryttartävlingar, där tävlingsveterinärer erfordras, arrangeras i regel som tvådagarstävlingar över en helg, och priset för att Statens jordbruksverk tillhandahåller tävlingsveterinärer för en sådan tävling kan ligga på uppemot 10 000-15 000 kr. Det är inte ovanligt att en ridklubb arrangerar uppemot fyra tävlingar per år. Man kan också notera att det knappast existerar några statligt anställda veterinärer som är specialiserade just på häst, utan så gott som alla hästspecialister är privatpraktiserande. Dessa vill i regel inte gå in i ett anställningsförhållande med SJV för att vara tävlingsveterinärer. Detta medför i sin tur att det är ganska vanligt att de veterinärer som övervakar hästtävlingar saknar erforderlig kompetens, vilket i sin tur - och det måste vara det viktigaste för oss alla här - kan äventyra djurskyddet. Detta innebär också att det totala utbudet av tillgängliga tävlingsveterinärer minskar, och det är väl känt hur svårt det är att få tag på tävlingsveterinärer. Många tävlingar har fått ställas in av denna anledning. Vilken ekonomisk betydelse tävlingsveterinärsverksamheten har för SJV är obekant, men för ridklubbarna och för ridsportens många utövare har de ovannämnda förhållandena stor ekonomisk betydelse. Ändras djurskyddslagen så att tävlingsveterinären inte längre måste vara anställd av SJV, utan endast behöver förordnas med erforderliga befogenheter, uppnår man enligt vår uppfattning tre viktiga positiva effekter. 2. Man stärker djurskyddslagen i och med att utbudet av kompetenta veterinärer villiga att tjänstgöra som tävlingsveterinärer ökar. 3. Man ger dessutom ett välbehövligt ekonomiskt tillskott, och det kan väl inte vara fel. Fru talman! I denna fråga borde det inte råda någon politisk oenighet. Jag tror också att de som företräder majoritetstexten i utskottsbetänkandet egentligen inser det orimliga med rådande situation. Här har nu riksdagens kammare möjlighet att skicka en positiv signal till alla dem som engagerar sig ideellt i ridsportverksamheten. Ta den chansen!

Fru talman! Låt mig inleda med att tacka för den debatt som vi hade om BSE och djurhållning här i riksdagen förra veckan. På det stora hela var det en sansad och bra debatt som visar att vi har, de politiska partierna emellan, en mycket stor samsyn kring frågor vad gäller djurskydd och djurhållning. Fru talman! Människan har genom sin unika ställning i naturen ett mycket stort ansvar och en skyldighet att behandla sina djur väl. Som djurägare och människa gör det ont i mig varje gång jag ser att detta ansvar inte tas av en del. Dock ska vi komma ihåg att det stora flertalet behandlar sina djur på ett bra sätt. Svensk djurhållning tillhör de absolut bästa i världen. Med detta inte sagt att den svenska djurhållningen inte kan förbättras ytterligare. Vår ledstjärna måste vara att sträva efter ständig förbättring vad gäller vår djurhållning. Den svenska djurhållningen är i stora stycken ett föredöme för övriga länder inom EU. Jag och Centerpartiet anser att det är viktigt att Sverige jobbar för att djurskyddsreglerna i EU skärps efter svensk modell. Sverige har i dag en stark djurskyddslag, och många uppfödingsmetoder som är tillåtna inom EU är förbjudna i Sverige. Det tycker jag är en klok och riktig inriktning. Att lagen är stark och bra betyder emellertid inte med automatik att efterlevnaden garanteras. Vi måste fortsätta att jobba med att se till att lagen verkligen efterföljs av alla. Fru talman! Jag skulle vilja tala om något som i mina ögon är en mycket viktig fråga för att arbetet med bekämpning av smittsamma sjukdomar ska bli effektivt och underlättas. Våren 1999 beslutade riksdagen om en ny epizootilag och en ny lag om zoonoser. I detta sammanhang motsatte sig Centerpartiet förslaget att minska ersättningen för produktionsbortfall vid epizootiutbrott till 50 %. Det finns all anledning att återuppta debatten kring dessa frågor, särskilt mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i fråga om BSE och dess utbredning inom EU. Den sänkta ersättningsnivån innebär enligt min mening en ökad risk för att icke seriösa djurägare försöker dölja sjuklighet hos sina djur. Tyvärr vann inte vårt förslag den gången gehör. Vi har fortsatt vår kamp för att förbättra den lagstiftning som antogs 1999. Vi har gjort det bl.a. i budgetsammanhang och i vårt förslag tillskjutit medel så att vi ska kunna uppnå de ersättningsnivåer som vi hade tidigare. Jag blir uppriktigt sagt lite både förvånad och upprörd över att se den moderata och kristdemokratiska behandlingen av frågan i vårt utskott. Man lämnar bara ett särskilt yttrande i frågan. Det duger inte att säga att ni motsatte er förändringen och att er åsikt står kvar. Man måste, kära vänner, också skjuta till pengar i det här sammanhanget om man menar allvar. Slutsatsen av ert agerande är att ni tycker att förhållandena är felaktiga men att ni egentligen inte vill förändra dem. Jag kan inte tolka ert agerande på annat sätt. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till reservation nr 9. God djuromsorg är viktig inte bara i ett etiskt perspektiv utan också för en god livsmedelskvalitet. God djuromsorg är en fråga om trovärdighet hos lantbruksnäringen. Konsumenterna ska veta att djuren inte utsätts för lidande under uppväxttid och slakt. Intimt förknippade med en god djuromsorg är transporterna av levande djur. I dag pågår en verksamhet som många gånger är upprörande. Djur behandlas illa och transporteras långväga innan de går till slakt. Sverige måste vara pådrivande i EU för att se till att de regler om transporter som finns efterföljs, och reglerna måste skärpas om så är nödvändigt. Absolut nödvändigt är att EU:s subventioner och stöd till transporter av slaktdjur avskaffas. Låt mig också understryka vikten av att regelverk m.m. ger möjligheter att få i gång små och mobila slakterier. Detta är avgörande viktigt för att vi ska kunna minska transporttiderna för de djur som ska gå till slakt. Det skulle därtill avsevärt minska stressen för våra djur. Det har i utredningen om det framtida djurskyddet framkastats förslag om att man ska flytta djurskyddstillsynen från kommunerna till något slags högre nivå. Jag tror att det skulle vara en olycklig centralisering, som inte skulle förbättra djurskyddet. Att flytta ansvaret från kommunerna skulle innebära att samordningen mellan den allmänna miljötillsynen och djurskyddstillsynen skulle brytas. Den så viktiga lokaloch personkännedomen skulle förloras, samtidigt som byråkratin skulle ökas, vilket därtill skulle höja kostnaderna. Låt mig också säga att det många gånger är sociala problem som ligger bakom att bönder missköter sina djur. Fullföljandet av det kommunala ansvaret för dessa sociala problem skulle försämras om man genomför förslaget om att tillskapa ytterligare en myndighetsnivå och därmed blanda in ytterligare en myndighet. Jag tycker att vi ska slå fast att djurskyddstillsynen ska ligga kvar hos kommunerna. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 3. Avslutningsvis, fru talman: Varje dag gör människor val som påverkar skyddet av och omsorgen om våra djur. Det handlar om alla från den enskilde djuruppfödaren och vidare i förädlingskedjan fram till konsumenten. Låt mig understryka hur viktigt det är med starka och välinformerade konsumenter. Sådana är, vill jag mena, en av de viktigaste garantierna för en sund djurhållning, en djurhållning som vi ständigt strävar efter att förbättra. Som konsumenter har vi möjlighet att påverka inriktningen på både den svenska och den europeiska djurhållningen. Genom att göra medvetna och genomtänkta val kan vi visa att livsmedel och de sätt som de produceras på är viktiga angelägenheter. Att livsmedel framställs på ett etiskt och ekologiskt riktigt sätt är en central fråga både för oss människor och för våra djur.
Fru talman! Eskil Erlandsson vill ifrågasätta vår ambition och vår ärlighet när det gäller det beslut som fattats om ersättningen vid epizootiutbrott. Eskil Erlandsson kan vara lugn för att vi står för det som vi sade när det beslutet togs. Såvitt jag har förstått har hittills anslagna medel räckt till.

Fru talman! Jag hoppas då att Ingvar Eriksson och hans parti i sitt nästa budgetförslag anvisar lite extra pengar, så att det blir möjligt att höja ersättningarna till den nivå som de en gång hade.

Fru talman! Svensk djurhållning är bättre än i de flesta andra EU-länder. Förbättrad kunskap, information och därigenom ökad medvetenhet hos konsumenterna är en del av förklaringen till att djurhållningen är bättre hos oss. Men det är viktigt att vi fortsätter att debattera och att agera för förändringar, för sådana är nödvändiga. Jag tänker då på exporten av svenska gödkalvar. Svenska kalvar körs till Holland, där de föds upp på blodmjöl, fjädermjöl och fett från kadaverfabrikerna. Man kan inte helt utesluta att det är svenska kalvar som har utsatts för det fruktansvärda djurplågeri som vi med avsmak har kunnat se i TV. Jag tänker också på kycklingproduktionen. Där finns brister som måste rättas till. Veterinärkontrollerna måste bli bättre i kycklinguppfödningen. Broilerkycklingen vill vi i framtiden inte se. Jag tänker, fru talman, vidare på test mot galna ko-sjukan. Testen måste genomföras så att svenska konsumenter kan känna sig trygga. Det är inte bara väntan på genomförandet av testen mot BSE-smitta som skapar oro, utan det finns också en oro för konsekvenserna av eventuella falska testresultat. Vilken beredskap har vi egentligen för att förhindra att jordbruksnäringen lider skada av ett mediepådrag kring falska testresultat? Fortfarande transporteras dagligen djur mellan EU:s medlemsländer på ett regelvidrigt sätt. Fortfarande utförs transporter som pågår i kanske upp till 40 timmar. Exportbidragen för levande djur måste avskaffas. Bidragen gör ju de här plågsamma transporterna lönsamma. Vi socialliberaler anser att transportsträckorna måste kortas ned. Inga transporter ska tillåtas vara i längre tid än sex timmar. Vi måste få fler småslakterier och mobila slakterier. Vi måste inom EU kräva att EU förbjuder långa djurtransporter. Men de oacceptabla förhållandena handlar inte bara om regler utan i högre grad om hur man åstadkommer att reglerna efterlevs. Tillsynen av hur man följer reglerna tycks inte fungera. För att kontrollera att EU:s lagar och regler följs behövs det en kontrollinstans på EU-nivå. EU:s veterinärmyndighet i Dublin, som alltså inte är någon ny myndighet, kan ges makten att vara en djurens beskyddare. Och för dem som bryter mot de regler som finns måste straffen bli strängare. När kommer vi under det svenska ordförandeskapet att lyfta upp djurskyddsfrågorna? Hur kommer vi att hantera T-bensteken - en fråga som har dykt upp i dagarna - som man sagt måste förbjudas. Vi har att välja mellan att förbjuda den och att testa alla kor. Hur kommer vi från svensk sida att hantera den frågan? Kommer svenska regeringen att under det svenska ordförandeskapet kräva förbud mot kadavermjöl i allt djurfoder? Då menar jag även foder till grisar och fjärderfä. Kommer vi att kräva förbud mot långa djurtansporter och kontroller av att test mot galna ko-sjukan genomförs i hela EU? Kommer vi från svensk sida under ordförandeskapet att kräva ett federalt kontrollorgan med rollen som ett matens och djurens beskyddare? Kommer vi att kräva förbud mot att använda kadaverfett i mat och förbud mot maskinurbenad köttmassa i livsmedel? Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationerna 11 och 12. Jag yrkar också bifall till reservationerna 4 och 5.

Fru talman! Vi hör i debatten att vi har en samsyn. Det språkbruket känner jag igen från miljödebatterna. Jag vet inte om jag tycker att det är riktigt demokratiskt hederligt att säga så. Vi står här för att visa vilka skillnader vi har mellan partier och att vi har olika syn. Det faktum att det i betänkandet finns 16 reservationer visar verkligen att vi har olika uppfattning i synen på djur och djurens rättigheter. Om vi vill vara demokratiskt hederliga måste vi naturligtvis tydliggöra de skillnaderna. Annars ger vi inte våra väljare möjligheter att välja det parti som de kanske tycker står dem närmast. Vi ser olika på djurens rätt. Somliga talar om människans överhöghet. Det är kanske dags att kliva ned från piedestalerna och inse att skillnaderna inte är så stora. Tittar man genetiskt kan man se att skillnaderna är otroligt små. Tittar man fysiologiskt kan man se att skillnaderna är otroligt små. Vi har olika sätt att uttrycka oss. Det kanske just är språkbärriärerna mellan arter som gör att vi har så svårt att förstå varandra. Vi anser allmänt i dag att djur kan känna lidande. Mycket av det som finns i djurskyddslagen utgår just från att djur känner lidande. Låt oss också slå fast att djur har känslor. Djur känner glädje, sorg, besvikelse osv. precis som vi gör. Det att ha känslor är kanske det som är typiskt för djur. Det är kanske också en förutsättning för att däggdjur ska fungera. De måste ta stor vård om de få ungar de får. Vi som har haft djur i praktiken vet att känslor finns hos alla djur och är väldigt uttalande. Det är kanske dags att vi kliver ned från piedestalen och inser att skillnaderna mellan oss och de djur som vi i dag hanterar på ett ibland ganska gräsligt sätt inte är så stora. Jag vill citera lite grann ur djurskyddslagen, en djurskyddslag som Sverige än så länge är ensamt om. Det står i 4 §: "Djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt." Jag kan också läsa det som står i 1 § i djurskyddsförordningen: "Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall vara så rymliga att samtliga djur i utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. Utrymmena skall utformas så, att djuren kan bete sig naturligt." Det intressanta är att det inte gäller alla djur. Det gäller inte försöksdjur, det gäller inte cirkusdjur och det gäller inte heller sällskapsdjur. Vi värderar tydligen också olika djur på olika sätt. Man kan verkligen ifrågasätta om det gäller kycklingar. Den motion som jag väckte i höstas som hette Djur, en kortlivad plågad stackare togs också upp i den debatt som var för en vecka sedan. Jag är glad att forskarna nu äntligen lyfter frågan och visar hur otroligt oacceptabel slaktkycklinguppfödningen är i dag. Man kan verkligen inte säga att man undviker lidande för djuren. Man kan inte heller säga att de kan bete sig naturligt eller att utrymmena är tillräckligt stora för att de ska kunna röra sig obehindrat. Det går verkligen att ifrågasätta om slaktkycklinguppfödningen går att bedriva som den görs i dag med stöd av djurskyddslagen. Man kan också ifrågasätta om man kan säga att djuren får bete sig naturligt när en ko och en kalv aldrig någonsin får träffas, fastän man kan se att det mest naturliga beteendet är att ta hand om avkomman. Man kan verkligen ifrågasätta om de pälsdjur vi har i dag kan bete sig naturligt i de mycket trånga burar som de hålls i. Det gäller framför allt mink. Det finns alltså all anledning att stärka djurskyddslagen, att utvärdera om det som sker i dag i djurhållningen var lagstiftarens avsikt och att se till att djurskyddslagen efterlevs. Därför är vi från Miljöpartiet mycket glada över att det verkar som att det finns en acceptans i Sveriges riksdag för en djurskyddsmyndighet. V kommer att göra allt som står i vår makt för att se till att djurskyddsmyndigheten finns på plats, som utredningen föreslår, den 1 januari Vi är inte överens om allt med utredningen. Vi anser t.ex. att tillsynen ska ligga kvar i kommunerna. Det finns också i en reservation som redan är yrkad bifall till från Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi menar att det många gånger när det går snett också finns en social dimension. Det krävs lokala möjligheter att känna både människor och omgivningar för att kunna hantera djurskyddsfrågorna på ett bra sätt. Dessa ärenden är ofta mycket svåra. När vi från s, v och mp hanterade miljöbalken såg vi till att gamla miljöskyddslagen och gamla skötsellagen lades in i miljöbalken för att de inspektörer som hanterade de lagar som ligger i miljöbalken också skulle kunna titta på djurskyddet för att få en samlad bild av lantbruket. Jag delar fortfarande den uppfattning som vi då gav uttryck för i miljöbalkssammanhang. Vi kommer från Miljöpartiets sida att lyfta slaktkycklingsuppfödningen flera gånger i kammaren. Vi har lämnat in både frågor och interpellationer i ärendet. Jag kommer också att ha en interpellationsdebatt redan nästa vecka den 15 februari om den export av hästar som sker från Sverige. Vi har sett fruktansvärda bilder från slaktmarknader i framför allt Anderlecht. Det kan mycket väl vara svenska hästar som via slaktmarknader förts ut, eftersom slaktpriset på häst är ungefär 1 000 kr mer i Belgien än vad det är i Sverige. Det här är en fråga som Sverige måste lösa. Det finns olika möjligheter för hur vi ska lösa den. Jag hoppas att den debatt som kommer att ske den 15 februari blir innehållsrik. I dag försvinner ungefär 5 000 hästar ur Sverige. Det är en skam för Sverige. De hästarna hamnar på marknader. Deras väg mot döden är verkligen ett lidandets väg. Synen på djur i EU är helt annorlunda än den svenska. Vi har upprörts mycket över de bilder på djurtransporter som vi kan se. Den film som visades här i riksdagen, och som det visades delar av i TV, Some lie dying, innehöll bilder både från transport och från slakterier som var så gräsliga att de var nästan outhärdliga att se. Det transportdirektiv som kom som samordnade kraven på hur transporterna ska gå till var en försämring för Sverige. Men som tur är finns det överenskommelser som gör att vi har kvar de striktare regler för bl.a. högdräktiga och nyförlösta moderdjur som fanns innan och som vi inte fick ha kvar efter det att direktivet hade kommit. Det är alldeles uppenbart att direktivet är alldeles för dåligt. I en miljöpartimotion föreslår vi en rad åtgärder, bl.a. kontrollanter, straff mot medlemsstater som inte följer direktivet, stopp för transportörer som inte följer bestämmelserna. Det måste bli ett stopp på dessa djurtransporter. Det som kanske är orsaken till alltihop är den syn man har i EU. Levande varelser jämställs med skruvar, muttrar och strumpbyxor. De är som vilka varor som helst. Men det är de inte. De är levande, kännande varelser som måste hanteras på ett helt annat sätt än skruvar, muttrar och strumpbyxor. Den synen måste vi driva igenom i EU. Djur är inte vilka varor som helst. Det finns en reservation 10 som handlar just om detta som jag yrkar bifall till. Detta är ett ganska allvarligt betänkande. Jag är ledsen över att det är så många reservationer. Men det är nödvändigt, eftersom vi faktiskt inte har en samsyn. Det finns vissa partier för vilka produktionen och produktionsmöjligheterna är viktigare och där man talar om människans överhöghet. Vi anser att situationen på slakterierna måste radikalt förbättras. Naturligtvis kan vi som konsumenter välja vilken typ av mat vi äter. Vi kan välja bort kött om vi känner att den svenska djurhanteringen inte håller måttet. Vi kan också välja något som är second best. Vi kan välja Kravmärkt, där vi i varje fall vet att djuren har haft ett gott liv och t.ex. fått möjligheten att vara ute under sitt liv. Men man måste också kräva att hanteringen på slakterierna är human - jag vet inte om man kan kalla det så, men hanteringen ska i alla fall ske på ett så pass bra sätt att den kan accepteras. Nu har vi fått föreskrifter för slakterier långt om länge. Men fortfarande kan vi se att det förekommer hantering på slakterier som knappast tål dagens ljus, också i Sverige. Vi har synpunkter på strutshållningen. Det är också någonting som man kan diskutera. Behöver vi verkligen struts - en ny köttras - i Sverige? De utredningar som har gjorts visar att strutsarna inte har det bra. Det finns mängder med skador, oerhörda problem vid transporter och mycket stora svårigheter i slakterierna. Matz Hammarström kommer att prata en del om cirkusdjuren. Vi är mycket kritiska till förhållandena för dem. I ett fall hoppas vi på att få en majoritet i kammaren, nämligen för den hantering som sker när det gäller veterinärer vid tävlingar med djur. Jag har också en motion i ärendet som är orsakad av verkligheten. Vi kan se att vid tävlingar för hästar i dag så kan ofta de veterinärer som ska ha tillsyn över djurskyddet inte häst. De kan inte! Naturligtvis är det svårt att vara veterinär. De ska kunna allting från orm till elefant. Man måste inse att veterinärerna ofta måste specialisera sig för att bli duktiga. Det innebär att de som bör vara tävlingsveterinärer vid hopptävlingar t.ex. naturligtvis är hästveterinärer - de som kan häst! Men med det system som Jordbruksverket satte i sjön 1995 är det inte så, utan det är framför allt distriktsveterinärer. De är många gånger väldigt duktiga på ko och gris, men inte duktiga på häst. Det finns också tillfällen där de faktiskt är lite rädda för hästar - och det är inte så konstigt. Hästen är ett stort djur som man måste vara van vid för att kunna hantera. Jag vet fall där hästar har blivit skadade på tävlingsplatser, och där den tävlingsveterinär som har funnits inte har vågat ingripa. Man har då fått köra djur till närmaste djursjukhus, och veterinärerna där har blivit mycket upprörda över att tävlingsveterinärerna inte har kunnat göra ingreppet eftersom de har tyckt att det var ett ganska enkelt sådant. Detta innebär att det finns all anledning att se över dagens system ur djurskyddssynpunkt. Jag skulle verkligen vilja vädja till s och v att också stödja denna reservation om ni vill djurs väl, och inte anser att administrativt krångel och Jordbruksverkets regler är viktigare än djurskyddet i det här fallet. Då ska ni stödja reservationen. Slutligen har vi reservation 13 som handlar om förbud av export av levande djur. Naturligtvis kan vi inte förbjuda all export av levande djur - det säger sig självt. Vill man exportera en hundvalp eller en häst till en människa som vill ha en sådan i ett annat EU land så ska inte det stoppas. Men när det gäller export av kalvar så måste jag verkligen ifrågasätta hur de bönder som exporterar kalvar för några extra hundralappar är funtade. Hur kan man medvetet skicka sina kalvar till en uppfödning som man vet innebär lidande, förutom transporterna? Jag yrkar bifall till reservation 13 och jag hoppas att vi får stöd från Folkpartiet, som också uttryckte detta. Jag vill också yrka bifall till reservation 2. Givetvis står Miljöpartiet bakom samtliga reservationer, och jag hoppas att vi nästa gång vi hanterar djurskydd inte behöver ha några reservationer. Då kan vi tala om att vi har en samsyn. Innan dess finns ingen samsyn vad gäller djurrätt i den här riksdagen.

Fru talman! Vi har hört mina kolleger stå här i talarstolen och beskriva många olika frågor som vi behandlar i betänkandet. Det visar också på att det finns ett stort engagemang för djurskyddsfrågorna bland oss riksdagsledamöter. Djurens situation engagerar också många, både unga och gamla, människor i Sverige men även utomlands. Massmediernas bilder av dessa fruktansvärda scener från slakterier och djurmarknader inom EU, bilderna av vanvårdade djur och nu senast bilderna av slaktkycklingarnas liv här i Sverige upprör oss allihop. Det har skapat en bra debatt och ett livligt engagemang från många. Jag håller med Gudrun Lindvall om det hon säger om att betänkandet är allvarligt och viktigt. Det är bra att vi har möjlighet att få diskutera detta - i förra veckan och nu även denna vecka. Jag besökte en gymnasieklass i Karlstad för någon vecka sedan, och när jag berättade vilket utskott jag sitter i så kom alla frågor att handla om djurens situation, vad vi politiker gör och vad vi kan göra åt synen på djur inom EU. Margareta Winberg har tagit emot ungefär 108 000 namnunderskrifter mot djurtransporter, olämplig djurhantering och djurplågeri. Jag tycker att det är bra att bilderna har visats och att debatten har varit, och är, intensiv. Detta starka folkliga stöd kommer att kunna hjälpa till att förändra och förbättra förhållandena för djuren i hela EU. Men ändå blir debatten ibland lätt sned. Det är lätt att bara visa på den dåliga sidan för våra djur. Självfallet ska den visas, men man kan också visa att de flesta djur i Sverige har det bra. Vi har ändå en av världens bästa djurskyddslagar, som ger djuren ett egenvärde utöver deras värde för oss människor. Lagen säger att djuren ska skyddas från onödigt lidande och sjukdom. Det gäller alla djur i människans vård. För djur som finns i animalieproduktionen, pälsdjur eller tävlingsdjur säger lagen att de ska kunna bete sig naturligt. Det är därför förbudet mot de traditionella hönsburarna kom, det är därför rävfarmning med dagens burar är förbjuden osv. Men det finns brister, och sådant som måste ändras. Mycket av det som sägs i motionerna och betänkandet ligger under behandling i Jordbruksdepartementet och Jordbruksverket. Förhoppningsvis kommer det en djurskyddsproposition under året så att vi får fortsätta att diskutera och utveckla de här frågorna. Fru talman! I vårt betänkande tas frågor upp där riksdagen och regeringen överlämnat normgivningsoch beslutanderätten till olika myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Skälet till den ansvarsfördelningen är bl.a. att frågorna i många fall förutsätter en veterinärmedicinsk och teknisk bedömning snarare än en politisk bedömning. De aktuella frågorna regleras i ett mycket stort antal detaljföreskrifter utfärdade av främst Jordbruksverket, men också vissa andra myndigheter, t.ex. Läkemedelsverket. Det finns ett stort antal EU direktiv och förordningar på djurskyddsområdet. Jag skulle kunna stå här och räkna upp alla dessa förordningar och föreskrifter, men det tänker jag inte uppta riksdagens tid med. Jag vill dock nämna detta för att belysa varför vi avslår motioner som många anser är självklara och väldigt viktiga, och varför det inte blir några tillkännagivanden för de här motionerna. Enligt utskottets mening bör riksdagen behandla djurskyddsfrågorna utifrån ett mer övergripande synsätt än vad många av motionerna syftar till. Fru talman! Dagens djurskyddslag fungerar, som jag nämnde tidigare, i stort sett bra. Men vissa saker kan bli bättre. Tillsynsfrågan är t.ex. en sådan. Just nu är utredningen om hur djurskyddet ska vara organiserat ute på remiss. Sammanfattningsvis innebär förslaget från utredningen att ansvaret för djurskyddstillsynen förs över till staten och att en ny djurskyddsmyndighet bildas. Eftersom arbetet pågår med denna fråga så vill inte utskottsmajoriteten uttala sig om hur djurskyddstillsynen ska se ut i framtiden. Det gäller t.ex. om den ska vara kvar hos kommunerna som i dag eller om den ska föras över till staten och om det ska finnas en djurskyddsmyndighet. Jag ser fram emot att få fortsätta diskutera denna så viktiga fråga under året, för tillsynen är A och O i en kraftfull djurskyddslag. Fru talman! Vi gör också en kraftfull markering angående djurskyddsarbetet och EU. Vi stöttar regeringen i arbetet och anser att dessa frågor ska drivas hårt nu under vårt ordförandeskap. Under förra veckans debatt redovisade Margareta Winberg arbetet som pågår från Jordbruksdepartementets sida. Djurskyddsfrågorna ska upp på de allra flesta av ministerrådsmötena under ordförandeskapet, en särskild djurskyddskonferens hålls här i Stockholm under maj månad osv. Utskottet instämmer till fullo i det allmänna syftet med de motioner som tar upp missförhållanden inom EU. Vi understryker det angelägna i att regeringen aktivt arbetar för att alla djur inom EU ska få det bättre och att de missförhållanden som har konstaterats när det gäller bl.a. djurskydd och transporter inom EU rättas till. Vi anser också att positionerna hela tiden ska flyttas framåt och att argumenten ska vässas för att driva EU framför oss. Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och andra myndigheter ingår också i olika grupperingar och påverkar arbetet inifrån. Det är bra att vi i Sveriges riksdag är ganska eniga om hur hårt Sverige ska driva frågorna. Jag tycker att förra veckans debatt och den här debatt visar detta, trots att det finns många reservationer, som bl.a. Gudrun Lindvall nämnde. Jag tror att det ger ett stöd för regeringens fortsatta arbete med de här frågorna. Fru talman! En annan viktig fråga som jag vill nämna nu är hönsens situation. Jag har följt den här frågan sedan jag kom in i riksdagen för snart sju år sedan. Under den här tiden har utvecklingen gått framåt. I dag pågår omställningar. Fler och fler höns lever i frigående system. De inredda burarna börjar bli klara för teknikgodkännande. Det är viktigt att Jordbruksverket gör den här prövningen för att vi inte ska få ut system som kanske t.o.m. är sämre för hönsen än dagens system. Av ett frågesvar från jordbruksministern i november 2000 framgår det att de sista dispenserna kommer att löpa ut inom en tvåårsperiod. I princip ska inga nya dispenser komma till. Men det finns ett men. Om efterfrågan på nya system blir större än tillgången, kan det möjligen bli aktuellt att låta äggproducenter som kan visa upp avtal om köp av nya system fortsätta sin produktion i befintliga burar i avvaktan på leveransen av de nya systemen. Men det kan bara accepteras för en kort tid. Problemet är att det inte finns tillräckligt med godkända anläggningar framme än, och det får inte innebära att duktiga äggproducenter funderar på att lägga av i stället för att satsa vidare. Fru talman! En fråga som har varit uppe i dag och som vi diskuterade på det senaste utskottssammanträdet är veterinärer vid tävlingar med djur. Jag är förvånad över debatten här i dag och debatten i utskottet. Jag kan inte tänka mig att stödja den reservationen. Jag står helt fast vid den skrivning som finns i betänkandet. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det är riktigt att vi har ställt många frågor från talarstolen i dag. Jag inser att vi måste ha tålamod i en hel del av frågorna och invänta förslag från regeringen. Jag tänker på alla de frågor som har med djurens rätt att göra. Men det finns en fråga som jag ändå vill upprepa. Den hänger samman med de konsekvenser som ett eventuellt felaktigt eller falskt svar på BSE-tester kan få för de svenska bönderna. Konsekvenserna kan bli enorma. Finns det en beredskap för att förhindra att vi får icke önskade svåra konsekvenser för bönderna?
Fru talman! Jag håller med Harald Nordlund om att det är ett bekymmer med testerna som tas på djuren. Bl.a. säger Statens veterinärmedicinska anstalt att det finns svårigheter här. Det kan bli felaktiga svar, både positiva och negativa. Jag hoppas att regeringen och myndigheterna jobbar med detta och har en stor beredskap för hur man ska agera om det blir sådana här misstag.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga om Ann Kristine Johansson delar min uppfattning att om man följer djurskyddslagen, både lagen och förordningen, borde det egentligen inte gå att föda upp slaktkycklingar på det sätt som sker i dag. Och detta dels med tanke på att man har avlat fram en ras där själva aveln har lett till djur som utsätts för lidande, dels med tanke på vad som står om naturligt beteende, undvika lidande osv. Det är den första frågan. Det var intressant att höra att Ann-Kristine Johansson försade sig när det gäller dispens och förbud. Man ska vänta på de inredda burarna, men det finns ju massor av godkända system i dag som gör att varenda en skulle kunna fasa ut sina små burar. Även här kan man verkligen fundera om djurskyddslagen gäller hönsen. När man tittar på naturligt beteende hos mina höns är det mest utmärkande för dem nyfikenheten och viljan att röra sig. Det kan aldrig tillfredsställas i en liten bur, även om det finns en liten sittpinne och ett litet rede i den. Menar verkligen Ann-Kristine Johansson att en inredd bur på något sätt skulle ge hönsen möjlighet att bete sig naturligt? När man för den här diskussionen måste man också komma ihåg att det gäller individer. Vi kan inte hävda att om djuren i EU får det lite bättre är det okej att våra djur kanske inte får det bättre. Varje liv måste respekteras. Varje individ måste få ett så bra liv som möjligt. Anser Ann-Kristine Johansson att verkligheten är så bra som det ser ut i lagen? Eller är det så att verkligheten faktiskt ser sämre ut i dag än vad man trodde när man instiftade lagen för mer än tio år sedan?
Fru talman! De bilder som vi har sett av slaktkycklingarnas situation är ju fruktansvärda. Samtidigt finns det problem med aveln. Vi köper in avelsdjur som är framavlade utomlands där man inte har den lag som vi har i dag om att man inte ska avla på defekter. Slaktkycklingen är framavlad med hög tillväxt. Skelettet hänger inte med. Det är bl.a. den situationen vi har problem med i Sverige. Sedan finns det säkert saker som måste åtgärdas här också. Jag vet att branschen tillsammans med departementet och Jordbruksverket jobbar med frågan just nu för att förbättra så mycket som möjligt för slaktkycklingarna. Det kan inte se ut som det gör i dag. Gudrun Lindvall sade att jag försade mig när det gäller hönsens situation. Som jag ser det måste det finnas både frigående system och inredda burar. Det är därför det är viktigt att Jordbruksverket har den här teknikprövningen där man tittar på om de inredda burarna stämmer överens med djurskyddslagen som säger att hönsen ska kunna bete sig naturligt. De ska bl.a. ha sandbad, rede och en sittpinne att sitta på. Enligt den teknikprovning som görs av Jordbruksverket går det. De inredda burarna fungerar. De äggproducenter som vill ha dessa inredda burar ska också kunna få dem. Men sedan är det jättebra att det är många som har dem frigående. Jag hoppas att det är fler som satsar på frigående system.
Fru talman! Jag fick inte svar på min fråga om Ann-Kristine Johansson anser att verkligheten är lika vacker som djurskyddslagen visar. Men det är kanske en lite för känslig fråga att svara på. Jag kan bara konstatera att vi inte har en samsyn här i kammaren när det gäller hönsen. Jag är glad att det är flera som har börjat upptäcka hanteringen av slaktkycklingarna. Ni hade kunnat läsa min motion i höstas. Då hade ni fått veta det ett halvår tidigare. Men det är kanske lättare när forskare som Bo Algers säger saker. Det är jättebra att detta har kommit nu. Jag menar att dagens slaktkycklingar är hönsrasens belgisk blå. Vi godkänner inte en fortsatt uppfödning av belgisk blå i Sverige. Vi anser att det är en ras som har sådana defekter att det inte är lagligt tillåtet att använda den i Sverige. Då kan man fråga sig: Hur kan vi tillåta att man fortsätter att använda slaktkycklingsrasen belgisk blå? Det är en belgisk blå. Den har defekter, den kan inte röra sig, den har ont i leder och muskler, den har fel på hjärta och njurar osv. De kan inte föröka sig. Man svälter föräldradjuren för att de över huvud taget ska kunna para sig. Jag undrar om ni har sett en vuxen slaktkyckling, dvs. det som blir höna och tupp av slaktkycklingsrasen. De ser inte kloka ut. De har ben som är så tjocka att de knappt kan röra sig. De rör sig oerhört märkligt. Man kan inte tänka sig att djur kan få se ut så. Jag skulle nästan vilja hävda att det är värre än belgisk blå. Jag har en fråga till. När får vi en lag om förbud för eldressyr av hund. Jag fick höra av jordbruksminister Annika Åhnberg på sin tid att när vi väntar på något gott väntar vi aldrig för länge. Vi väntar fortfarande. När kommer regeringen att sätta ned fötterna när det gäller den vidriga hanteringen?
Fru talman! Djurskyddslagen behöver förbättras. Den är inte perfekt i dag. Den är skarp och bra, men det finns många saker som behöver göras om. Jag anser bl.a. att 4 § bör röra alla djur, så det finns saker som behöver göras bättre. Det är jag överens med När det gäller problemet med slaktkycklingar är det så att ute i Europa avlar man fram så att det ska vara så hög tillväxt som möjligt. Därför är det viktigt att det finns gemensamma EU-regler. Det är viktigt att regeringen och jordbruksministern driver frågorna på ministerrådsmötena och i kommissionen, så att det kan komma en förändring inom EU i den här frågan. Även om slaktkycklingar får det bättre här är det också meningen att även resten av EU:s slaktkycklingar ska få det bättre och att det inte ska se ut som det gör i dag.
Fru talman! Att Ann-Kristine Johansson och socialdemokraterna inte kommer att stödja reservation 5, Förordnande av veterinär vid tävling med djur, visste vi redan. Däremot skulle jag gärna vilja ha en förklaring till varför ni inte vill göra det. Det är också viktigt, Ann Kristine Johansson, att vi försöker inse att den här frågan borde gå att avdramatisera något. Det vi kräver är att man tillämpar lagen på ett sätt som man gjorde tidigare. Lagen har inte förändrats sedan dess, utan det är tillämpningen. Vad handlar det här om? Jo, det handlar om att ge veterinären befogenhet att avvisa en sjuk häst från en tävlingsplats. Att det ska vara så märkvärdigt! Det har ju fungerat perfekt innan! Man kan dessutom fråga sig varför inte en fotbollsdomare är statligt anställd. Det är precis samma förfarande. Ni kanske skulle förorda ett monopol även på denna verksamhet.
Fru talman! Jag är förvånad över den här debatten. Jag förstår inte Caroline Hagström och de andra som står bakom reservationen. Jag förstår inte deras syn. Det handlar ju om att Jordbruksverket har en föreskrift där man beskriver hur t.ex. hopptävlingar ska se ut och att det finns undantag. När det gäller lokala hästhoppningar med ponnyhästar och svårighetsgrad upp till 1,10 meter behöver man inte ha någon tävlingsveterinär. Det verkar vara bl.a. de tävlingarna som Caroline Hagström värnar om. Det är för dyrt för ridklubbarna. Sedan tar hon upp att det var mycket bättre förr. Jag hoppas att vi är överens om att djurskyddet har gått framåt sedan 1995, när det här förändrades, och att det har hänt saker under den här tiden. Därför är det, som jag ser det, självklart att Jordbruksverket ska ha den statliga kontrollen. Sedan handlar det också om arbetsrättsliga regler. Det är en trygghet för veterinärerna att vara anställda av Jordbruksverket vid en hästhoppning eller en tävling, vid skada och sådant, så jag förstår egentligen inte er reservation i den här frågan.
Fru talman! Ann-Kristine Johansson säger här att det har blivit bättre sedan 1995. Det är ju precis tvärtom. Det har blivit mycket sämre. Jag vet inte om Ann-Kristine Johansson har erfarenheter från tävlingsbanan, men det har jag. Och jag har sett en betydande försämring i detta ärende. Det finns inte så många veterinärer att tillgå som kan detta med häst. Ni säger att ni främjar djurskyddet. Det är precis tvärtom. Ni går emot detta. Sedan säger Ann-Kristine Johansson att det är tryggare att vara anställd av Jordbruksverket om man får en skada. Men det är inte de signaler jag får från de privatpraktiserande. Kräv i stället att de ska ha en försäkring som visar att man är försäkrad vid skada. Det är inte alls svårt att förändra detta. Det här handlar bara om en ovilja från ert håll att ändra på någonting som faktiskt är nödvändigt. Sedan en annan sak som Ann-Kristine Johansson över huvud taget inte kommenterade i sitt anförande. Det är konkurrenssituationen mellan de statligt anställda veterinärerna och de privatpraktiserande. Anser Ann-Kristine Johansson att det är sund konkurrens att Statens jordbruksverk utövar tillsyn över vilka man konkurrerar med ekonomiskt? Är det sunt att främja djurskyddet genom att man dessutom utövar tillsyn över sig själv?
Fru talman! Jag tycker att det är allvarligt när Caroline Hagström påstår att de veterinärer som Jordbruksverket har inte kan hästar eller har den kompetensen. Om Caroline Hagström har några exempel på just det vore det väldigt bra, för jag tycker att det är allvarligt när man tar upp sådant. Man sätter pengarna före djurskyddet, anser jag, när man diskuterar om att det kostar ridklubbarna för mycket pengar att anlita Jordbruksverkets veterinärer över en dag och att kanske t.ex. en veterinär som finns i klubben kunde göra det gratis. Jag förstår det inte. Jag tycker att det ger fel signaler till bl.a. hästtjejerna. Frågan om distriksveterinärer har Caroline Hagström och jag debatterat i många år, sedan jag kom in i riksdagen 1994. Det har tillsatts en arbetsgrupp i Jordbruksverket för att se över det här, efter de rapporter som har kommit om konkurrenssnedvridning. Vad jag förstår fortsätter den arbetsgruppen att jobba vidare även framöver för att rätta till problem som i så fall finns. Jag har ingenting att säga just nu om hur organisationen i framtiden ska se ut när det gäller disktriksveterinärerna. Möjligen blir det något annat om det blir en djurskyddsmyndighet som ska ta över även distriktsveterinärverksamheten - vad vet jag. Men det pågår i alla fall ett arbete på Jordbruksverket i den här frågan.

Fru talman! I miljö och jordbruksutskottets betänkande behandlas 88 yrkanden. 32 av dem kommer från Miljöpartiet. Alla 32 yrkandena syftar till att förbättra djurens livsvillkor. Alla avslås av utskottet. Förra onsdagen var det debatt här i riksdagen. Den direktsändes i både radio och TV. Då uttalade sig företrädare för samtliga riksdagspartier om vikten av god djurhållning och ett etiskt förhållningssätt till djuren och om vikten av att stoppa de långa djurtransporterna och underlätta för hemslakt. I utskottet och även nu när det gäller att fatta konkreta beslut här i kammaren är det lite annat ljud i skällan. Vi gröna har reserverat oss och skrivit särskilda yttranden på en mängd punkter. Med tanke på vad som sades i debatten förra onsdagen är det särskilt intressant att se övriga partiers ställningstaganden till fyra av våra förslag: om bättre förhållanden på storskaliga slakterier, om avveckling av subventioner för transport av levande djur, om slakt nära djurens uppväxtplatser och om förbud mot export av levande djur. Vissa av de här förslagen stöds av något eller några andra partier. Inget av förslagen stöds av moderater, socialdemokrater och kristdemokrater. Var står de egentligen i djurskyddsfrågorna? I onsdags sade kristdemokraternas Ulf Björklund här i kammaren att det var "dags att tänka och handla nytt, djärvt och rätt, inför framtiden inte minst för våra barns skull". Det lät ju riktigt bra. Men jag undrar: Vad i detta betänkande visar att kristdemokraterna verkligen är beredda att tänka och handla nytt, djärvt och rätt? Är det reservationen angående konkurrensneutralitet mellan privatpraktiserande och statligt anställda veterinärer? Är det partimotionen om dispens för båspallar som ej uppfyller gällande måttföreskrifter? Eller är det motionen om åtgärder för att EU ska kartlägga och dokumentera huruvida djurskyddet åsidosätts vid djurtransporter? Tänka och handla nytt och djärvt, var det. Det är varken nytt eller djärvt att begära kartläggning och dokumentation av om djuren lider under transporterna inom EU. Det är sedan länge ett dokumenterat faktum. Nu gäller det att göra någonting åt dessa och andra missförhållanden. Vi har flera yrkanden som innebär just aktiv handling. Jag ska nämna tre och samtidigt, fru talman, yrka bifall till reservationerna 11, 12 och 13. Det gäller förslag att avveckla subventionerna för transport av levande djur. Det gäller förslag att underlätta för slakt nära djurens uppväxtplatser. Det gäller förbud för export av kalvar till länder med en uppfödning som är förbjuden i Sverige. Inget av dessa förslag får stöd av kristdemokraterna. I onsdags frågade kristdemokraternas företrädare, Ulf Björklund, här i kammaren: Ska svenska gödkalvar verkligen köras i väg till Holland? Lyssnarna och tittarna antog rimligen att kristdemokraternas svar på den frågan var: Nej, kalvar ska inte exporteras till en uppfödning på järnfattig föda för att bli till vitt kalvkött. Tyvärr måste jag konstatera att kristdemokraternas svar på frågan om svenska gödkalvar ska köras i väg till Holland är ja. Hur ska jag annars tolka det faktum att man inte stöder vår motion om att sätta stopp för den hanteringen? Frågan om etik och moral när det gäller djurhanteringen är i högsta grad en huvudfråga, sade Ulf Björklund i onsdags. Det kanske vore på sin plats att visa det i praktisk handling när vi trycker på voteringsknapparna senare i eftermiddag. Fru talman! Djurens villkor är bättre i Sverige än på många andra håll inom EU; förhållandena på svenska slakterier likaså. Men med tanke på hur illa det är ställt i många EU-länder är det knappast något vi kan nöja oss med. Vi kan inte blunda för att det finns mycket som måste förändras och förbättras också i svenska slakterier. Grisar som drivs framåt med elstötar och kycklingar som hängs levande i benen är två uppenbara missförhållanden som måste åtgärdas. Slaktmetoder som inte är respektfulla mot djuren ska vara förbjudna. Ett underlättande av villkoren för små slakterier och hemslakterier skulle dessutom leda till minskade djurtransporter. Det här föreslår vi aktivt och praktiskt i en motion som tyvärr har avslagits av samtliga andra partier i utskottet. Ska det gå lika illa här i kammaren? Med tanke på vad övriga partiföreträdare sade i onsdags borde det gå att få majoritet för reservation nr 2. Jonas Ringqvist från Vänsterpartiet har nu glädjande nog sagt att han ansluter sig till reservationen. Men enigheten i djurskyddsfrågor kanske inte är så stor som man ofta vill göra gällande. Vi har en bra djurskyddslag, men man kan undra för vilka djur den gäller, precis som Gudrun Lindvall sade förut. Bestämmelsen i djurskyddslagen om att djur ska ha rätt att bete sig naturligt tycks i varje fall inte gälla för cirkusdjur, eftersom det då inte skulle vara lagligt att låta cirkusdjuren leva ett kringflackande liv instängda i trånga burar. Jag yrkar bifall till reservation 8 som innebär att djurskyddslagen ska utvidgas så att även cirkusdjur får rätt att bete sig naturligt, och att förbud införs mot att på cirkus använda djur som inte finns i tamt tillstånd i Sverige. Fru talman! I förra veckans debatt beskrev jag den svenska normalkycklingens lidande. Häromdagen presenterades en studie - som några har nämnt - utförd av Statens lantbruksuniversitet. Resultatet är skrämmande och ohyggligt, och bekräftar den bild jag gav i mitt anförande och som finns i vår motion från i höstas om kyckling. Sverige har fysiska defekter. Många lider svårt och kan knappt gå. Det är fullständigt ofattbart att denna oacceptabla hantering av kycklingar får fortsätta år efter år. Svensk lag förbjuder avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren. Men importen av hårdavlade raser kan vi inte hindra, eftersom det skulle strida mot EU:s principer om den fria inre marknaden. Det visar tydligt att EU:s omtalade frihet kan innebära fångenskap och lidande för andra, och att våra möjligheter att bedriva en klok politik begränsas av EU-medlemskapet. Det måste rimligen ändå gå att komma åt uppfödningen i Sverige av de hårdavlade slaktkycklingshybriderna. När det gäller slaktkycklingarnas lidande kommer vi att följa den fortsatta utvecklingen mycket noga. Miljö och jordbruksutskottet ligger i sitt yttrande över vår motion mycket nära ett bifall, skulle man kunna säga, med sin skrivning att utskottet utgår från att regeringen i sitt fortsatta arbete med denna fråga beaktar synpunkterna i motion MJ544. Regeringen kan vara säker på att vi inte nöjer oss med mindre.

Fru talman! Om jag ska vara elak kan jag kalla detta för ren och skär populism. Det var ju faktiskt Miljöpartiet och Kristdemokraterna som begärde förra veckans debatt. Det tycker jag visar på ett stort engagemang i just dessa frågor. Jag vill också tala om för Matz Hammarström att när det gäller de frågor han tar upp i sitt anförande står vi kristdemokrater bakom majoritetstexten i betänkandet, just av den anledningen att regeringen faktiskt förväntas komma med förslag och jobba aktivt med frågorna under ordförandeskapet. Vi vill alltså avvakta det och se vad som händer. Vi tror att det kommer att hända mycket på just detta område. Det tycker jag att utskottstexten vittnar om. Det är naturligtvis som Matz Hammarström säger att tillsynen av att reglerna följs både inom Sverige och inom EU måste skärpas. Där har vi en viktig uppgift.
Fru talman! Det är riktigt att också Kristdemokraterna var med och begärde den debatt som vi hade förra veckan. Men vad händer sedan, när det kommer till konkreta beslut och praktiskt handling? Det är en sak att i en debatt säga att man motsätter sig export av kalvar. När det sedan finns en reservation som säger att man ska förbjuda detta, säger man nej. Det är den dubbelheten jag vill påvisa. Jag tycker att det är min skyldighet att påvisa den så att inte Kristdemokraterna kan köra med falsk varudeklaration.
Fru talman! Vi kör inte med någon falsk varudeklaration. Vi har också reagerat mot transporterna, och vi tycker också att det är viktigt att man tar tag i frågan och gör något för att förhindra detta. Jag förstår inte varför Matz Hammarström kritiserar detta. Det är ni som är med och bildar regeringsmajoritet. Det är ni som kan vara med och påverka detta och se till att de partier ni samarbetar med för fram den här frågan. Det gör tydligen inte alla. Vi är beredda att ta ställning i frågan, men jag tycker att betänkandet visar att man jobbar aktivt i den riktning som Matz Hammarström faktiskt vill.
Fru talman! Det förvånar mig att det har undgått Caroline Hagström att vi faktiskt kan bilda majoriteter i andra konstellationer här i kammaren på områden där det behövs. Här skulle vi ha kunnat göra det, även om Socialdemokraterna inte ville stödja förslaget.
Fru talman! Matz Hammarström angriper oss för att vi inte har följt upp en del reservationer som Miljöpartiet har skrivit. Vi har faktiskt efter mycket diskussioner i utskottet kommit fram till att vi vill understödja det som pågår i dag på Regeringskansliet och Jordbruksverket och kontakterna med EU. Vi tycker att man är på rätt väg. Då är det kutym att vi inte i varje läge reserverar oss, utan avvaktar. När det gäller kycklingproduktionen är det uppenbart att vissa saker som har med kycklingarnas genetik att göra inte är bra. Det arbetas också med denna fråga. Under de senaste sju åtta åren har det byggts många slaktkycklingstallar i Sverige efter alla konstens regler och efter alla regler som Jordbruksverket och vi politiker har begärt. Det är uppenbart att man ska följa upp detta. Man ska sedan jobba vidare i EU för att klara detta på ett vettigt sätt. Det är också angeläget att ställa en fråga till Matz Hammarström: Menar Matz Hammarström att svenska konsumenter ska bli helt beroende av importerad kyckling? Det är väl antagligen det som blir följden om vi inte försöker få en bra produktion själva, utan blir beroende av import. Det går att stoppa den genom att gå för hårt och för snabbt fram. Men vi ska naturligtvis ta de här incidenterna på mycket stort allvar.
Fru talman! Jag tror att många konsumenter är beredda att betala lite mer för sin mat om de vet att djuren lever under bättre villkor än vad de gör i dag. Jag tror inte alls att det är någon dödsstöt för svensk köttproduktion om vi ställer de kraven. Köttbranschen borde i stället för att propagera för ökad köttkonsumtion förbättra djurens livsvillkor. Det är nog det bästa sättet att rädda branschen. Det sades något om att det inte är kutym att i varje läge reservera sig. Vi har valt ett antal viktiga frågor i vilka vi reserverar oss. Där borde vi kunna få stöd, om man utgår från vad andra partiföreträdare sade i kammaren förra veckan. Med hänsyn till allt som pågår i dag avstår vi från att reservera oss, hörde jag i en replik. Men det har pågått arbete i tiotals år och det händer ju ingenting. Därför måste vi på en del områden säga: Nu vill vi ha handling. Nu vill vi ha förbud mot detta. Men det krävs att fler partier vågar sätta ned foten och inte säga: Vi tittar på det här.
Fru talman! Jag blir lite beklämd av att Matz Hammarström säger att det inte händer någonting och att det inte har hänt något på tio år. Det händer väldigt mycket, faktiskt. Jag vill rekommendera Matz Hammarström att ge sig ut på fältet och göra de besök som behövs. Det har hänt mycket, men det har inte hänt tillräckligt. Hela tiden ligger Sverige i frontlinjen för att förbättra djurhållningen och för att nå säkerhet och trygghet när det gäller livsmedel. Den ambitionen tycker jag att vi alla kan ställa oss bakom. Det är en svensk inriktning och den står vi för och arbetar för.
Fru talman! Naturligtvis har det hänt en del på några områden. Men på andra, t.ex. när det gäller burhönsen, har det i stort sett inte hänt någonting på tio år, trots ändrade bestämmelser. Ingvar Eriksson sade i debatten i onsdags: Vi måste anstränga oss till bristningsgränsen för att försöka ändra regelverk och ekonomiska incitament. Jag har väldigt svårt att spåra de moderata ansträngningarna till bristningsgränsen i det här betänkandet.

Fru talman! Människor runt om i Europa har reagerat mot den hantering och handel med djur som förekommer varje dag inom EU. Jag tror att man kan säga att vi alla är överens om att djurskyddet i Sverige och i övriga EU-länder måste förbättras. Tveklöst erbjuder svenskt jordbruk de relativt sett bästa förhållandena för djuren i Europa. Sverige ligger på många områden ett stort steg före övriga länder. Svensk djurhållning är mindre intensiv än i övriga Europa, men ändå oerhört hårt driven i ett historiskt perspektiv. Djuren får betala ett alltför högt pris för att livsmedlen ska kosta så lite som möjligt. Dagligen utsätter vi djuren för grov exploatering och okänslig behandling. galtar i avel. Många grisar lever instängda på ungefär en kvadratmeters yta i bullriga, dammiga lokaler utan dagsljus och möjlighet att få utlopp för sina naturliga beteenden. Suggan insemineras två-tre gånger per år. Vid betäckning och förlossning hålls hon fixerad, dvs. instängd i ett så litet bås att hon inte kan vända sig eller ens röra sig. I Sverige får suggor fixeras i upp till en vecka. I de flesta EU-länder fixeras suggan under hela dräktighetsperioden. Ett exempel som Sverige bör följa. Smågaltar kastreras rutinmässigt utan bedövning innan de är två veckor gamla. Det har vi hört tidigare i debatten. Men modern avel och snabb uppfödning gör att 15 %, kanske fler, har sådana defekter att de känner smärta och inte kan bete sig på ett naturligt sätt. Är detta god djurhållning? Fru talman! Raden av exempel på bristande djurskydd kan göras lång. Djuren har ett eget självständigt värde och en rätt. Djur kan uppleva smärta, lidande, rädsla, men också tillgivenhet och välmående. Vår kunskap om djurens beteende, behov, foder, skötsel och sjukdomar har ökat. Djurskyddslagstiftningen måste i många delar förändras och utgå från de kunskaper vi har om djurens behov. Regeringen förbereder ett särskilt djuretiskt program med en rad bra förslag för att förstärka djurskyddet. Jordbruksminister Margareta Winberg sade i riksdagsdebatten den 31 januari att hon överväger att inrätta en fristående myndighet som ska ta hand om djurskyddet i Sverige. Denna tanke stöder jag fullt ut. Ett starkt djurskydd är ett konkurrensmedel i dag och än mer i framtiden. Sverige har kunniga bönder, medvetna konsumenter och en bra djurskyddslagstiftning. Det är en bra plattform att arbeta vidare från med ytterligare förbättringar. Fru talman! Djurskyddslagstiftningen i Sverige och i övriga EU-länder måste förändras och efterlevas. Djuromsorgen står högt på den svenska dagordningen under Sveriges ordförandeskap. Det är min fasta övertygelse att Sveriges regering på olika sätt kommer att arbeta för att Sverige även fortsättningsvis ska vara ett föregångsland vad gäller djurhälsa och djurskydd och driva på för förbättringar i övriga Europa. Detta finns det ett starkt stöd för bland Sveriges konsumenter, inte minst bland unga människor.

Fru talman! Anledningen till varför jag har anmält mig till den här debatten är att jag har en motion som behandlas i detta betänkande, MJ519. Motionen behandlar frågan om aggressiva hundar.

Fru talman! För tids vinning, så att vi hinner färdigt innan frågestunden, tänkte jag inte argumentera för motionen och dess innehåll utan bara konstatera att det är synd att motionerna inom detta område inte ledde till något annat än ett kristallklart avstyrkande. Jag hade hoppats att de kunde vara en början till en bredare diskussion mellan myndigheter, hundägare och deras organisationer, med det gemensamma målet att nå fram till en situation som är bättre för alla parter. Vi kan vara helt säkra på att alla tusentals seriösa hundägare också är intresserade av att få slut på debatten om s.k. kamphundar. Nu får vi avvakta vad den nya lagstiftningen når för effekter. Jag utgår från att dessa kommer att utvärderas efter något år. Jag kommer att följa utvecklingen, och jag lovar att återkomma om jag konstaterar att lagstiftningen inte har den avsedda effekten.
Fru talman! Jag vill bara mycket kort säga att jag tycker att den linje regeringen, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har valt i frågan är helt riktig. Jag är också glad att kunna konstatera att det finns ett stort engagemang och en stor vilja att tillämpa lagstiftningen både från olika kommuner och från polismyndigheter. Jag ser den lag som har beslutats som ett bra medel för att komma till rätta med problemet.
Fru talman! Jag kommer att följa utvecklingen, och jag lovar att återkomma om jag konstaterar att den lagstiftning som gäller från den 1 januari inte är verkningsfull. Jag hoppas naturligtvis att den är det och att vi inte behöver gå vidare, men om den inte räcker bör vi ta ytterligare steg i frågan.

Herr talman! Digital TV i marknätet har hittills visat sig vara ett stort politiskt fiasko, drivet av kulturministern. Insatserna för att få fart på projektet har varit omfattande. Det har varit mycket stora subventioner. Ett nytt statligt bolag för att hyra ut digitala mottagare har startats, eftersom ingen köpte dem frivilligt. Mycket stora reklaminsatser har gjorts. En av de mest tveksamma insatserna har varit att statliga bolag har betalat tittaravgifterna för TV 3, Z
Herr talman! Ola Karlsson ger en grovt felaktig bild av den digitala marksända televisionen. Först och främst är den inte ett fiasko. 42 000 abonnenter finns till denna digitala marksända television. Det är inte ett projekt som drivs av mig personligen, utan ett projekt som beslutades under den förra kulturministerns period i nära samarbete med Centern, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det har icke gått några statsbudgetmedel till detta projekt. De som ser till att man kan hyra boxar är icke ett helstatligt företag utan ett företag där ett stort försäkringsbolag ingår som ägare. Vad gäller Ola Karlssons fråga kan jag bara säga att staten lägger sig icke i exakt hur dotterföretag till Teracom arbetar för att öka penetrationen i det digitala marknätet, som är en viktig samhällsekonomisk fråga, eftersom vi därigenom skulle kunna frigöra ett stort antal frekvenser att användas för annan verksamhet än TV-distribution.
Herr talman! Det är det helstatliga bolaget Teracom som har sagt sig vara villigt att betala för den statliga andelen i boxar för avgiften för TV 3, Z-TV och Kanal 8. Jag tycker att det är utomordentligt tveksamt att statliga medel, oavsett om de går via budgeten eller via statliga bolag, används för att subventionera Stenbeckkanaler. Det är Kulturdepartementet som utövar ägandet i Teracom och som därmed har alla möjligheter att påverka vart och hur statliga medel går. Tycker kulturministern att det är angeläget att statliga medel går till att subventionera Stenbeckkanaler?
Herr talman! Det är ett viktigt allmänintresse att se till att vi har en konkurrens när det gäller TV distribution. Vi vill icke ha monopolsituationer, där t.ex. ett enskilt företag, som Stenbecks medieföretag eller andra stora ägares medieföretag, dominerar allt från TV-produktion till TV-distribution. Vi vill ha en mångfald. Det är ett allmänintresse att se till att inte bara satellit och kabeldistributionen digitaliseras, utan att marknätet - den enda distributionsform vi har för att nå så gott som samtliga hushåll - digitaliseras. Det är också förutsättningen för att public service ska fortsätta att vara public service och nå samtliga hushåll. Ola Karlsson har ägnat flera år av sin tid i riksdagen till att beskjuta detta enda projekt som kan förhindra privata monopol i svensk TV-distribution. Jag tycker att det är skandal.
Herr talman! Min fråga riktar sig till socialministern och avser en något förvirrad diskussion om barnbidragshöjningen kontra socialbidragen. Det är klart att många, och så även jag, upprörs av att det som var avsett att förbättra barnfamiljernas konsumtionsstandard i vissa kommuner uteblir för socialbidragstagare, dvs. för dem som allra bäst behöver förbättringen. Regeringen har markerat sina intentioner, och jag har inget att invända mot det. Det är snarare ett systemfel, och det största felet kanske är att vi har alldeles för många socialbidragstagare. Häromdagen kom det dubbla budskap, som skapade förvirring. Kommunförbundets jurist säger: Så kan man inte göra - man kan inte särbehandla. Socialministern säger i ett TT-meddelande: Det är i alla avseenden fel. Han hänvisar till egna jurister. Då är min fråga, när det nu har gått några dagar: Har ni rett ut vad som gäller?
Herr talman! Kenneth Johansson vet att han kan lita på mig. Det är jag som har rätt. Frågeställningen är följande. De principer som gäller för socialbidrag eller för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen bygger på att det ska vara ett yttersta skyddsnät för människor som inte kan klara sin försörjning på annat sätt. Det är viktigt att vi har detta. Vi kommer ganska snart att lägga ett förslag till en moderniserad socialtjänstlag. Det är viktigt att vi har detta system. Det får inte förväxlas med andra generella stödformer, exempelvis barnbidrag eller annat, som utgår från andra principer. När regeringen lade förslaget om höjning av barnbidraget den här gången var avsikten att alla barnfamiljer, också de barnfamiljer som är beroende av socialbidrag, skulle få en konsumtionsstandardhöjning. Nu efteråt kan vi säga att vi hade inte tänkt att kommunerna skulle ta barnbidragshöjningen som en möjlighet att minska sina kostnader för socialbidragen. Men många kommuner räknade in det som en fördel och avsåg inte att ta hänsyn till barnbidragshöjningen. Vi har då påpekat att det är fullt möjligt för kommunerna att själva fatta beslut om att endera höja socialbidragsnormen eller alternativt inte ta hänsyn till barnbidragshöjningen. Under alla omständigheter kräver det långsiktigt att vi justerar socialbidragsnormen, vilket regeringen kommer att göra för att förhindra att det ska uppstå en diskussion mellan staten och kommunerna i detta fall.
Herr talman! Det var klart besked från socialministern. Jag utgår nu från att det kommer att upptas diskussioner och överläggningar så att det blir samma besked från kommunernas företrädare och intresseorganisation som från regeringens företrädare. Det underlättar hanteringen. Jag märker det på de frågor jag får från förtroendevalda ute i kommunerna som inte vet riktigt vad de ska tro på. Jag uppmanar socialministern att ta den diskussionen och se till att det blir tydliga och klara besked. Vi ska framför allt se till att få upp många enskilda människor och familjer ur socialbidragsberoendet, genom arbete och utbildning, gärna med höjd garantinivå i föräldraförsäkring - det är ett tips - så att man blir oberoende av bidrag. Jag tycker att det skulle vara behjärtansvärda och nödvändiga åtgärder.
Herr talman! Vi får väl leva med att jurister kan ha olika tolkningar av lagstiftningen - det är inget nytt. Kommunförbundets jurist hade läst lagen på sitt sätt, och våra jurister hade i det här stycket uppenbarligen läst den på ett annat sätt. Regeringens uppfattning är att kommunerna enligt nuvarande socialtjänstlag har möjlighet att göra detta. Det viktigaste är att socialbidragsnormen lever upp till de krav vi ställer på den, nämligen att vi skulle höja konsumtionsstandarden för barnfamiljerna. Därför har vi sagt att vi gör det nästa gång vi tar ställning till socialbidragsnormen. I väntan på att kommunerna får denna norm att följa kan de själva ta initiativ till att lösa problemen. Det är en uppmaning som jag står kvar vid, och jag önskar att alla kommuner tar det beslutet.

Herr talman! Forskningsfinansieringssystemet har förändrats, och de forskningsprojekt som tidigare finansierats av Naturvårdsverket, SJ, FR m.fl. huvudmän håller på att avslutas. Detta gäller även finansieringen av de professurer som Naturvårdsverket inrättat. Vänsterpartiet har biträtt håller på att finna sina former. Men frågan är vem som ska ta ansvar för att finansiera de tjänster som har inrättats av Naturvårdsverket. De är tillsvidaretjänster. De är inrättade på den tiden professorer hade livstidstjänster, och det handlar många gånger om angelägna miljöprojekt som vi behöver som underlag för beslut inom miljöpolitiken. Vem ska ta ansvar för dem under övergångstiden? Är det universiteten? Vem tar annars ansvar för den kunskapsutveckling vi så väl behöver på miljöområdet? Min fråga går till forskningsminister Östros.
Herr talman! Karin Svensson Smith beskriver den nya forskningsfinansieringsorganisation vi har från årsskiftet - en organisation som stärker grundforskningens roll och stärker forskarinflytandet över forskningen. Det kommer också att stärka kvaliteten på svensk forskning. Det innebär att en del myndigheter läggs ned - ett tiotal. I stället får vi fyra nya starka forskarstyrda myndigheter. En av dem är forskningsrådet för miljö, areella näringar och för samhällsplanering - ett slags forskningsråd för uthållighetsfrågor. Det är självklart att myndigheterna och den nya myndigheten ansvarar fullt ut för all typ av forskningsfinansiering - även för tjänster som har funnits tidigare och som kommer att finnas i framtiden. Det kan regeringen inte lägga sig i. Naturvårdsverket kommer att ha kvar betydande resurser för miljöinriktad forskning och har också där möjlighet att som myndighet själv besluta över hur man vill använda de pengarna. Närmare än så kan jag naturligtvis inte svara på frågor om enskilda tjänster, men jag har mycket stora förhoppningar om att den nya organisationen kommer att innebära en förstärkt kvalitet på forskningen kring ekologisk uthållighet.

Herr talman! Jag har en följdfråga. Jag vill än en gång betona att vi från Vänsterpartiet och jag personligen tycker att det är en mycket bra förändring av svensk forskningspolitik. Man har mindre öronmärkt forskning och stärker grundforskningen. Ska jag tolka ministerns svar som att de tjänster som tidigare inrättats inte kommer att inkräkta på universitetens förmåga att finansiera nya miljöprojekt och försörja de doktorander och den forskning man bedriver i dag inom detta område?
Herr talman! Vi väljer att förstärka forskningsresurserna både genom att öka universitets och högskolors fasta resurser och öka de nya forskarstyrda rådens resurser, vilket sammantaget ger väldigt goda möjligheter till en väldigt fin utveckling på forskningsområdet. Det är klart att forskning kring ekologisk uthållighet är en väldigt svensk stark profil. Jag förutsätter att det kommer att satsas stora resurser också av de pengar som redan finns i systemet framöver. Det finns goda möjligheter, och jag har goda förhoppningar om utvecklingen på det området.
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. Vi har under ett antal kvällar kunnat se på Aktuellt att psykiskt funktionshindrade på olika vårdhem har fått en skandalös behandling som ingen över huvud taget vill ska förekomma. Ett av de stora problemen tycks dock vara att tillsynen fungerar väldigt dåligt. Länsstyrelsen har ansvar för det, men man har tydligen inte klarat av detta på ett bra sätt.
Herr talman! Det första som slog mig när jag tog del av dessa reportage var faktiskt hur de privata företagen på detta område misskötte sig - hur man lovar att leva upp till de krav man påstått sig kunna leva upp till inför kommunerna och sedan sviker sin uppgift. Det leder framför allt till följande. När kommunerna använder privata rådgivare ska man försäkra sig om att de erbjuder hög kvalitet och att de har personal för att leva upp till det de lovar, och man ska regelbundet följa verksamheten. Det är ett viktigt konstaterande, därför att just på det området arbetar väldigt många privata företag. Ska kommunerna vara säkra på att få den vård de betalar för måste man hålla kontinuerlig kontakt. Det är kommunernas ansvar att se till att man lever upp till det som stadgas i den nya psykiatrireformen. Till detta kommer att länsstyrelserna ska se till att verksamheten fungerar. Det är allvarligt om länsstyrelserna hävdar att man inte har resurser för att leva upp till detta. Nu arbetar en utredning för att se över länsstyrelsernas tillsynsverksamhet och se till också att det finns resurser. Vi kommer att i direkta överläggningar med de länsstyrelser som har nämnts här diskutera hur vi ska se till att länsstyrelserna kan leva upp till kraven.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag håller med socialministern om att det naturligtvis måste vara kommunerna som har yttersta ansvaret. Det är märkligt att man inte kontrollerar utan skickar i väg människor långt hemifrån, som det verkar, där man inte alls har någon insyn. Jag menar att det då är ännu viktigare att länsstyrelsen som den nuvarande tillsynsmyndigheten också kan sköta uppgiften. Folkpartiet har tidigare när det gäller just denna fråga tyckt att det hade varit lämpligare om Socialstyrelsens regionala enheter, som kanske har en större kompetens, hade skött detta. Det kanske finns anledning att fundera på det också.
Herr talman! Socialstyrelsen kommer nu att göra en översyn över dessa hem. Det är viktigt. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret när det gäller tillsynsfrågorna på detta område. Men jag tror att det är viktigt att länsstyrelserna också finns med i bilden och att de tar sitt tillsynsansvar på allvar. Glöm inte bort att denna tillsyn inte bara handlar om att se till i någon sorts ytlig mening. Man har faktiskt möjligheten att beordra fram förändringar. Man har också möjlighet att stänga de hem som inte lever upp till anständiga krav. Tillsyn handlar inte bara om att skaffa information. Man har faktiskt instrument för att ingripa. Om det är så att länsstyrelserna inte anser sig ha resurser för detta ska vi se till att de får de resurserna. Det här är otroligt viktigt. Det paradoxala är att de kommuner som försöker göra någonting åt situationen är de som blir lurade i första hand. De har faktiskt betalt. De har köpt upp dessa tjänster, och sedan visar det sig att de som lovar att leverera tjänsterna inte levererar den kvalitet de har utlovat. Vi ska i direkta kontakter med de berörda länsstyrelserna diskutera problemet för att försäkra oss om att tillsynen kan fungera.
Herr talman! Jag vill ställa min fråga till kulturministern. Det landsarkiv som är placerat i Härnösand har till uppgift att betjäna hela norra Norrland. Den uppgift jag har fått är att arkivet i Härnösand börjar bli fullt och har problem med att ta emot handlingar bl.a. från Norr och Västerbotten och därför skulle behöva byggas ut. Men Härnösand ligger ju på lite avstånd från Norrbotten. Bara för att belysa avståndet kan jag säga att det från Norrbotten till Härnösand är ungefär samma avstånd som från både Malmö och Göteborg hit till Stockholm. Då förstår ni vad avstånden betyder. Det är framför allt för forskningen som jag tycker att ett arkiv skulle byggas eller iordningställas i Norrbotten. En förträfflig ort där skulle kunna vara Boden. Där finns gott om ändamålsenliga lokaler med tanke på att sjukhuset har flyttat och de strukturförändringar som har gjorts i Försvarsmakten. Här skulle det vara en vinna-vinna-situation för alla inblandade.

Herr talman! När det gäller planeringen för nya landsarkiv är det en uppgift som faller på Riksarkivet. Det är Riksarkivet som har att avgöra frågor som dessa. Samtidigt har vi i dagarna tillsatt en utredare av arkivväsendet. Som av en händelse är det landshövdingen i Norrbotten, nämligen Kari Marklund, som är särskild utredare och har detta uppdrag. Han kommer säkert också att titta på just lokaliseringsfrågorna, även om huvuduppdraget inte handlar om landsarkivens lokalisering utan mer allmänt om tillgängliggörandet av vårt intellektuella kulturarv. Det är faktiskt det arkiven utgör. I första hand gäller det att göra denna del av kulturarvet tillgänglig för många fler än i dag med hjälp av t.ex. ny teknik. Men jag vill inte utesluta att han även kommer att ta upp frågor om lokalisering av framtida landsarkiv.